Herr talman! Är Gotland en resurs eller en belastning? Enligt trafikutskottet och Kurt Hugossons uttalanden här i dag är Gotland enbart en belastning, efter vad jag kan förstå. Kurt Hugosson talade om den enorma kostnadsutvecklingen och kom också med felaktiga siffror när det gäller trafiken. Jag ber att få återkomma till detta senare. Låt mig erinra om att Gotlandstrafiken är grundad på lagar och avtal, som har beslutats av riksdagen efter moget övervägande och som vi har haft möjlighet att följa upp år efter år. Det persontransportstöd vi i dag diskuterar infördes genom riksdagsbeslut 1974 i syfte att förbättra betingelserna för befolkningen på Gotland, öka landsdelens lokaliseringspolitiska attraktion samt gynna turismen. Riksdagen, med Bengt Norling som ansvarig kommunikationsminister, ansåg att färjetrafiken var viktig inte bara för Gotlands befolkning, utan också för den regionala utvecklingen. Avsikten var från början också att subventionera turismen. Raka motsatsen säger just nu vårt nuvarande statsråd. I dag skjuts investeringarna på framtiden när det gäller Gotland, och nyetableringarna uteblir på grund av osäkerheten i fråga om kostnaderna. Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar har sitt ursprung bl.a. i regeringens skrivelse 1985/86:6 om färjetrafiken på Gotland. Skrivelsen är uppsatt sommaren 1985 och mynnar ut i att det behövs en total översyn av färjetrafiken på Gotland av ekonomiska skäl och — hör och häpna — att en sund omläggning bör kunna ske hösten 1986! Herr talman! Några månader före regeringssammanträdet diskuterade vi Gotlandstrafiken i denna kammare, och då var vi överens om att taxor och turlistor skulle ha en framförhållning på minst ett år. Utskottsbetänkandet i december, på grundval av regeringsskrivelsen, borde ha innehållit ett avståndstagande till skrivelsens förslag. Utskottet borde ha klart talat om för regeringen det fullständigt orimliga i uppdraget till transportrådet. En total översyn av färjetrafiken på Gotland, som skulle vara avklarad på ett halvt år! Vad säger herr Hugosson om det, egentligen? Vi är många i denna debatt som i dag försöker få utskottet och regeringen att inse att Gotlands trafikförsörjning måste diskuteras i ett långsiktigt perspektiv för att få till stånd en tillfredsställande trafikförsörjning för så låga kostnader som möjligt. Som vi håller på nu blir det inte ett skvatt resultat. Vi — Gotlandsintressenterna, för att använda ordvalet i detta betänkande — anser också att en utredning om Gotlandstrafiken är viktig. Men då bör man först diskutera tonnagesammansättning och ägarstruktur och sedan komma till de andra sakerna som SJ-taxor osv. Varför två fartyg på Oskarshamn exempelvis? Det rationella vore naturligtvis att transportera gods och passagerare på ett fartyg. Men först måste man föra underhandlingar med sjöfartsverket för att få till stånd en tillfredsställande lösning av problemet med transport av farligt gods. Sådana förhandlingar tar tid. Detta borde vara en viktig ingrediens i transportrådets utredning. Frågan om ett eller flera fartyg är ju beroende av sjöfartsverkets ställningstagande. Herr talman! I skrivelsen från sommaren 1985 kan man också läsa att riksdagen — inte utskottet — vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att transportstödet till Gotland bör begränsas. I det betänkande vi nu behandlar upprepar utskottet detta uttalande och påstår att 40 miljoner är den kostnadsram som riksdagen vid upprepade tillfällen uttalat sig för. Jag måste i det sammanhanget fråga utskottets ordförande Kurt Hugosson: Har riksdagen verkligen vid upprepade tillfällen före år 1985 gjort detta uttalande? Om så vore fallet borde det på något sätt avspeglas i det avtal med Gotlandsbolaget som slöts 1983 och som äger sin giltighet till utgången av 1987. Det sista avtalet gav Gotlandsbolaget större frihet för egen verksamhet, men mig veterligt finns ingen inbyggd klausul som begränsar stödets storlek. Anslagen anvisas fortfarande som förslagsanslag, ett anslag som kan överskridas. Kurt Hugosson talade om den enorma kostnadsutvecklingen. 1981 var transportstödet drygt 61 miljoner, en siffra som framräknad till 1985 års nivå blir ca 90 miljoner. Detta är ingen lek med siffror. Verkligheten är den att statsbidraget realt har minskat. Taxorna har däremot ökat mer än konsumentprisindex. När det gäller den skattefria försäljningen i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet sade jordbruksministern i denna kammare för drygt två år sedan att förslaget skulle utredas vidare. Direktiven finns på jordbruksdepartementet men är inte överlämnade till Sveriges turistråd. Det hade varit rimligt om även detta utskott under denna tid hade försökt påskynda direktivens överlämnande. Vad turismen beträffar gör utskottet det mycket lätt för sig genom att tala om andra åtgärder. Med detta menar man tax-free-försäljning. Men när kan man räkna med det, eftersom det har tagit två år utan att några direktiv har överlämnats? Även jag skall tala något om taxorna. Jag konstaterar med tillfredsställelse vid genomläsningen av betänkandet att någon förändring inte kommer att ske beträffande gotlänningarnas resekostnader. När det gäller persontaxor säger statsrådet i propositionen att ”jag vid min anslagsberäkning inte räknat med ökade totalintäkter till följd av ökad prisdifferentiering”. Herr talman! Med dessa statsrådsord i proposition och betänkande kan jag acceptera att bindningen till SJ-taxan slopas, men blott och bart under förutsättning att prisdifferentieringens syfte fullföljs, dvs. att det inte leder till ökade totalintäkter. Just nu har vi ett extremt lågpris på båtarna för att locka människor till Gotland under icke högsäsong. Under sommartid är det redan i dag prispålägg under veckosluten. Herr talman! Huruvida avsevärt förhöjd taxa också gäller i det avtal som överbefälhavaren träffat med Gotlandsbolaget vore bra att veta. 600 Prot. 1985/86:159 sovplatser skall hela sommaren varje söndagskväll vara reserverade på 2 juni 1986 sträckan Nynäshamn-Visby för de värnpliktiga. Föredraganden förordar en ”kraftfull prisdifferentiering”. De värnpliktigas resedagar är enligt statsrådet s.k. dyra avresedagar. Har priset blivit därefter, Kurt Hugosson? Jag tänker på totalintäkterna. Övervägandena vad gäller fraktstödet har skjutits på framtiden. Därför behöver vi inte diskutera det i dag. Kommande analys skall redovisas för riksdagen, står det. Vi får då tillfälle att åter diskutera konsekvenserna av ett eventuellt förslag här i kammaren. Det är bra. Jag vill till slut än en gång upprepa att utskottet borde ha gjort regeringen uppmärksam på det orimliga i tanken att transportrådet i samarbete med Gotlandsintressena på ett halvt år skulle kunna göra en utredning om Gotlands långsiktiga trafikförsörjning. Det är en omöjlighet som man över huvud taget inte diskuterar eller talar om. Det betänkande vi nu behandlar borde ha sett dagens ljus tidigast om ett år. Jag förstår inte varför utskottet i detta betänkande försöker dölja kända fakta. Som ersättare har jag inte kunnat skriva några motioner, men jag yrkar bifall till den moderata reservationen som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med hela den bakgrundsbeskrivning som egentligen borde varit på sin plats. En del har emellertid nämnts tidigare i kväll. Gotlandstrafiken utgör ett allmänt diskussionsämne och ett ständigt bekymmer för dem som bor och arbetar på Gotland men faktiskt också för den turism som vi är så beroende av. Regeringen har i proposition 105 föreslagit omfattande inskränkningar i denna trafik efter ett utredningsarbete som transportrådet utfört på uppdrag av regeringen med syfte att väsentligt reducera behovet av transportstöd till färjetrafiken. Regeringen menar att kostnadsutvecklingen varit sådan att en radikal omprövning av trafikens uppläggning och omfattning är nödvändig. Denna omläggning skulle inriktas på att endast en fastlandshamn skulle trafikeras under större delen av året, en s.k. bashamn. Man skulle eventuellt lämna utrymme för sommartrafik utan statsbidrag och därmed få en tillfredsställande transportförsörjning till Gotland. Mot bakgrund av den uppfattning som transportrådet redovisat har jag med spänning sett fram emot den tolkning som trafikutskottet skulle göra av begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning” till Gotland. Man inleder högtidligt med målsättningen för den statliga trafikpolitiken och dess betydelse för medborgare och näringsliv i olika delar av landet. Ja, Gotland är verkligen en ”olik” del av Sverige, inte jämförbar med någon annan landsända. Departementschefen har inte kunnat definiera begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning”, och jag kan inte utläsa av betänkandet att utskottet till alla delar heller lyckats med detta. När det gäller persontrafiken har vi enligt propositionen förutom färjan mycket goda flygförbindelser. Detta skulle vara ett av skälen till begräns 141 ningar i färjetrafiken. Detta synsätt tyder på att man inte alls förstått vilken situation som råder. Även om vi vintertid har sex avgångar per dag och sommartid åtta avgångar per dag med flyget är det inget alternativ till den biltur över länsgränsen som invånarna i alla andra län i landet kan göra. Ingen som betalar sin resa själv reser med flygets svarta avgångar. Då återstår bara de röda avgångarna, och på fredagar t.ex. finns bara en enda sådan, nämligen den kl. 6 på morgonen. Påståendet att vi har en totalt sett tillfredsställande trafikförsörjning, efter de begränsningar som riksdagens beslut i denna fråga om en stund kommer att innebära, kan jag faktiskt inte acceptera. I den motion som Ulla Pettersson och jag har väckt, nr 329, menar vi dessutom att till en tillfredsställande transportförsörjning hör också möjlighet till sittoch sovplatser samt möjlighet att få ta med bilen med kort varsel, och inte med flera veckors väntetid. Vid det besök som trafikutskottet gjorde i Visby i februari fick ledamöterna på ort och ställe tillfälle att bekanta sig med de problemställningar som rests i anledning av transportrådets utredning. Låt mig konstatera att utskottet på några väsentliga punkter har lyssnat och förstått. Bl.a. är alternativet med en bashamn på fastlandet avfört från vidare diskussion. Här noterar jag att den gotländska opinionen vunnit en stor seger och fått regeringen att vika sig och överge planerna på att Oxelösund skulle bli bashamn. Jag tolkar utskottets betänkande på den punkten så, att dessa planer helt skall överges och att trafiken även i fortsättningen skall bedrivas på en nordlig och en sydlig linje, dvs. på Nynäshamn och Oskarshamn. Detta har helt avgörande betydelse för företag och enskilda som tänker sig en verksamhet och framtid på Gotland. Det är helt nödvändigt att nuvarande trafikstandard upprätthålls och att den årliga prövningen i statsbudgeten inte medför osäkerhet inför framtiden i denna fråga. När det gäller turisttrafiken kommer Västerviksturerna att finnas kvar. Ölandstrafiken kommer dock att utgå, vilket naturligtvis är att beklaga. Västervikslinjen är det snabbaste sättet att ta sig över till fastlandet och är ur turistsynpunkt en värdefull linje. Den borde med fördel kunna släppas fri för trafik utan statsbidrag. Under rubriken En tillfredsställande transportförsörjning för Gotland m.m. finns en mening om inskränkning av trafiken till Oskarshamn under lågsäsong. Utskottet vill inte precisera vad detta skulle innebära; detta överlåter man till transportrådet. Men det är ingen konst att läsa mellan raderna att lastfartyget Gute under lågsäsongen skall gå också med persontrafik — ett lastfartyg som har totalt 52 hyttplatser, av vilka mellan tio och tolv tas i anspråk av lastbilschaufförer, där branta smala trappor och avsaknad av hiss utestänger handikappade, pensionärer och familjer med barnvagnar från att över huvud taget kunna ta sig ombord. Detta lastfartyg kör dessutom farligt gods två gånger i veckan. Att man låter besparingar i statsbudgeten ta sig sådana orimliga uttryck kan inte accepteras. Att behöva åka lastbåt under större delen av året till Oskarshamn är en återgång till den trafikstandard som rådde för 50 år sedan. Kalla det i varje fall inte för tillfredsställande transportförsörjning! Jag noterar att den socialdemokratiske ledamoten Birger Rosqvist i ett särskilt yttrande delar denna uppfattning och där också redovisar ekonomis Prot. 1985/86:159 ka möjligheter att slippa denna huvudlösa standardförsämring. 2 juni 1986 Under rubriken Gotlandstillägget och annat fraktstöd behandlar utskottet propositionens förslag om upphävande av lagen om bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter, alltså i klartext att nuvarande Gotlandstillägg på ca 21 miljoner, som lastbilsföretagen kunnat ta ut på övriga frakter i Sverige och därigenom kunnat kompensera sig för den högre fraktkostnaden över vattnet, skulle slopas. Ett statligt stöd på 5 miljoner har också utgått. I propositionen föreslogs att allt detta skulle tas bort. Föredraganden konstaterar att denna kostnadsövervältring på det gotländska näringslivet bör kunna godtas. Detta förslag väckte högljudda protester efter utredningsarbetet, och jag vill gärna uttrycka min och alla gotlänningars glädje och tacksamhet över att förnuftet har segrat även på denna punkt. Ett enigt trafikutskott föreslår att dessa båda fraktstöd skall vara kvar även i fortsättningen. Politiskt arbete känns i en sådan stund faktiskt meningsfullt, när utskottets ledamöter lyssnat och förstått innebörden av den gotländska opinionen. Det gotländska näringslivet, som uteslutande kan hänföras till småindustrisektorn, har redan i dag mycket små marginaler, och ett bortfall av fraktstöd och Gotlandstillägg hade fått förödande konsekvenser. Jag delar uppfattningen att den nuvarande utformningen inte är speciellt bra, men i avvaktan på ett bättre system är det nödvändigt att det får vara kvar. När det gäller riktlinjerna för fastställande av taxorna innebär propositionens förslag och utskottets majoritetsförslag att nuvarande bindning till SJ-taxan slopas. Detta är mycket olyckligt. Jag vill här instämma i den motivering som framförs i reservation 3 av Gösta Andersson och Agne Hansson och vill utöver detta ställa en fråga till utskottsmajoriteten: Kan ni ange ett enda ärligt skäl till att taxeersättningen inte skall följa SJ-taxan? Varför är detta ”inte en lämplig ordning”, som det står i propositionen? I stället skall det bli en kraftfull prisdifferentiering. Men då är det viktigt att den får en sådan utformning att man inte avskräcker turisterna från att ta sig till ön. Det finns en nedåtgående trend när det gäller turistströmmen, och turismen är ur regionalpolitisk synpunkt en viktig näring. Det kostar i dag, för en fyra personers familj med bil, ca 1 200 kr. att ta sig över länsgränsen från Södermanland eller Småland till Gotland. Under veckosluten i sommar tillämpar man en differentiering som gör att det kostar ytterligare 150 kr. Är detta en tillräckligt kraftfull prisdifferens, eller kommer ytterligare påslag till nästa år? Detta är i dag en orimlig kostnad i initialskedet av en semesterperiod, och den kommer att få allvarliga konsekvenser för turismen. Slutligen, herr talman, måste vi få ställa frågan: Kostar Gotlandstrafiken staten för mycket? Länsstyrelsen har i en informationsskrift jämfört Gotlands trafikförsörjning med fastlandets. Den skriften har tillställts alla ledamöter av denna riksdag. Jag förutsätter att alla också har tagit del av innehållet, men i den händelse någon inte minns budskapet, skall jag repetera något ur den. 143 För regionalpolitiken är goda kommunikationer en hörnsten — för Gotland är det livsnerven. Genom vårt öläge är färjan vår bro, vår väg och vår järnväg. Vi är 56 000 invånare och behöver ett nästan lika väl fungerande vardagssamhälle som i vilken annan landsdel som helst. Färjetrafiken går med underskott, vilket då täcks med statsmedel. Beslutet i dag rör sig om 59 miljoner. Men kommunikationerna i övriga landet kostar också statsbudgeten pengar. Överallt i landet — utom till Gotland — är broar, färjor och vägar avgiftsfria, och broar och vägar har ingen tidtabell man måste följa. I järnvägsnätet ingår ”olönsamma banor” som viktiga länkar. Underskottet finansieras via statsbudgeten utan särskilt beslut. För den framtida behandlingen av färjetrafiken måste underskottet ges en rättvis beskrivning. Den s.k. infrastrukturen skall staten svara för på Gotland såväl som i landet i övrigt. Ett exempel: Ölandsbron med tillfarter stod klar 1982 och kostade 130 miljoner. Med bron försvann avgifter och tidtabellsberoende för trafikanterna. Till Gotland kan man inte bygga bro. Är det då orimligt att staten skall ta ansvar för kapitalkostnaden för färjor och hamnar? Om Gotlandstrafiken, på samma sätt som när det gäller vägar broar och vissa järnvägar, belastas endast av driftskostnaderna skulle underskottet stanna vid ca 15 miljoner. Självfallet ligger det i allas intresse att trafiken drivs så effektivt och rationellt som möjligt, men jag undrar om någon kan ifrågasätta riktigheten i denna princip? Herr talman! Vi begär inga förmåner men en rättvis behandling, och jag hoppas att det arbete som måste börja nu inför nästa avtal måtte präglas av det synsätt som redovisats av länsstyrelsen. Efter allt vackert tal här i kväll finns det kanske anledning att både hoppas och tro att så skall bli fallet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Måhända sträcker sig min politiska erfarenhet inte över så många år som för de flesta andra här i kammaren, men jag kan konstatera att under den tid jag varit politiskt aktiv har ingen fråga så engagerat och upprört människor i mitt hemlän som just den fråga vi nu diskuterar. Det är naturligtvis inte konstigt, eftersom kommunikationer med omvärlden är viktiga för näringsliv och enskilda på varje ort i vårt land, men alldeles speciellt för oss som har den begränsade valfrihet vid transporter till och från länet som ett omgivande vatten innebär. För att inte utsträcka kammarens arbetstid alltför mycket vill jag börja med att instämma i vad Gunhild Bolander anfört beträffande valet mellan flyg och färja för gotlänningar. Vidare vill jag, herr talman, något kommentera trafikutskottets betänkande, och jag börjar då med punkt 2, En tillfredsställande transportförsörjning för Gotland. Färjetrafiken är vår landsväg och vår järnväg. Den har hittills bedrivits på huvudsakligen två vägar: en norrut och en söderut. Det väckte därför mycket stor uppmärksamhet och bestörtning när det dök upp ett egentligen helt Prot. 1985/86:159 otroligt förslag om att man skulle stänga de två vägar vi har till och från länet 2 juni 1986 och ersätta dem med en ny. Reaktionen blev stark, både på ön och bland dem som har anledning att för sin utkomst eller rekreation resa eller skicka gods till och från Gotland. bashamnsalternativets nackdelar har utmålats av andra i debatten, och jag behöver därför inte upprepa dem. Jag konstaterar bara med tillfredsställelse att protesterna har haft effekt och att ett enhälligt utskott nu skriver: ”Planerna på en bashamnstrafik — — — torde sålunda få överges.” Det är min fasta förhoppning att varken jag eller någon annan riksdagsledamot från Gotland skall behöva ställas inför den diskussionen igen. Beträffande Ölandstrafiken föreslår man i utskottsbetänkandet liksom i propositionen att den skall dras in. Det är i och för sig beklagligt att det fortsättningsvis inte skall finnas en förbindelse sommartid mellan våra två stora turistöar. Men med tanke på att Ölandstrafiken uppvisar ett negativt täckningsbidrag samt att det varit svårigheter vid angöringen i Grankullavik vid besvärliga väderförhållanden och att trafiken därför varit förenad med viss osäkerhet kan jag gå med på att den indragningen görs. Också på Gotland inser vi att det statsfinansiella läget inte tillåter att kraven på trafikförsörjning ställs alltför högt. Beträffande en s.k. lex Gotland vill jag, herr talman, endast säga att ingen annanstans i landet behöver man ens tänka tanken, att den allmänna trafiken till andra delar av landet skall bekostas med skattefri försäljning. Jag anser att den frågan inte hör hemma i en trafikpolitisk debatt. När det rör turistpolitik kan man möjligen diskutera om staten skall frånhända sig sin beskattningsrätt. Herr talman! Det finns ett annat hot mot trafiken, och det döljer sig bakom det förrädiska uttrycket ”vissa utbudsförändringar”. I klartext innebär det att Gotlandsresenärer under vinterhalvåret riskerar att få åka lastfärja till och från Oskarshamn. Förslaget såg dagens ljus i transportrådet, som lade fram det i ett försök att efterkomma det beslut som tidigare riksmöten fattat om att kostnaderna för Gotlandstrafiken om möjligt skulle nedbringas. Med de kostnader för trafiken, främst kostnaderna för drivmedel, som man då hade att räkna med innebar det föreliggande förslaget till nedskärning av det statliga stödet att m/s Gotland skulle tas ur trafik under lågsäsong och att passagerarplatser i mån av tillgång skulle erbjudas på lastfärjan Gute. I dag är läget något annorlunda, bl.a. på grund av att oljepriserna så dramatiskt har minskat. Det borde därför, såsom framhålls i det särskilda yttrandet av Birger Rosqvist, vara möjligt att inom ramen för de av utskottet anvisade anslagen fortsätta att trafikera även Oskarshamnslinjen med en passagerarfärja. Jag beklagar därför djupt att övriga utskottsmedlemmar inte kunde ställa sig bakom detta Birger Rosqvists yttrande.

Jag tror inte heller att den som får stå kvar på kajen därför att de fåtaliga platserna är upptagna eller därför att lastfärjan går med farligt gods och inte får ta passagerare är beredd att tala om en tillfredsställande transportförsörjning. Inte heller kan jag tänka mig att den som måste ta fyrtio mils omväg eller vänta till helgen med att resa, därför att han eller hon är rullstolsbunden, har något så trivialt som en stukad fot eller helt enkelt är gammal och sliten i lederna — fartyget saknar hiss — vill kalla detta en tillfredsställande transportförsörjning. Jag vill säga några ord till om kapaciteten att ta passagerare på m/s Gute. Fartyget är alltså en lastfärja, och anledningen till att den över huvud taget har passagerarplatser är att man vill ge medföljande chaufförer en möjlighet till övernattning ombord. Det är knappast möjligt och definitivt inte rimligt att räkna med att lastbilschaufförer i tjänst skall trängas ihop i flerbäddshytter. Därför blir utrymmet för andra passagerare, som är friska och rörliga nog att ta sig fram ombord, ytterligare begränsat. I transportrådets utredning om Gotlandstrafiken står det att läsa: ”Med hänsyn till GUTES passagerarkapacitet m.m. antas hälften av trafiken falla bort.” Det borde inte vara svårt att förstå att vi inte applåderar ett förslag som får sådana effekter. Och, som transportrådet också skriver, kanske blir det värre ändå, ”om linjen får negativt rykte”. Så några ord om den äldsta av Gotlandsbolagets färjor i trafiken, m/s Thjälvar. Om det fartyget tas ur trafik, uppstår en kapacitetsbrist under högsäsong och dessutom försvinner den enda möjligheten att sätta in reservkapacitet vid oplanerade varvsbesök m.m. Därmed lämnar jag begreppet tillfredsställande transportförsörjning och går i stället in på riktlinjerna för fastställande av taxor i Gotlandstrafiken. Utskottet har ställt sig bakom förslaget att stryka kopplingen mellan Gotlandstaxan och SJ-taxan. Sant är att den s.k. SJ-principen i praktiken redan frångåtts genom att riksdagen för fyra år sedan med en logisk kullerbytta förklarade att avstånden Oskarshamn-Visby och Nynäshamn Visby är lika långa — dvs. priset sattes lika. Jag tror inte jag behöver säga att det var det högre priset som fick gälla på båda linjerna. Sant är också att SJ-taxans konstruktion i dag är sådan att det blivit betydligt svårare att göra en jämförelse. Som vi påpekar i motion 329 borde det dock vara fullt möjligt att utgå från SJ:s genomsnittliga taxor och genomsnittliga rabattdjup under olika veckodagar för en viss sträcka när det gäller att avgöra vilka taxor och rabatter som kan vara skäliga i Gotlandstrafiken. Jag kommer i detta avseende att stödja reservation 3. Däremot anser jag att en ökad differentiering kan vara ett bra styrmedel för att i någon mån komma till rätta med den stora trafikbelastningen särskilt vid helgerna under högsommaren. Med tanke på att turistnäringen tillför Gotland ett par tusen välbehövliga arbetstillfällen är jag också mycket nöjd med utskottets formulering om prisdifferentieringen, där man talar om att den bör förenas med ”andra åtgärder i syfte att vidmakthålla och stärka turismens roll”. Under punkt 4 i betänkandet skriver utskottet om Gotlandstillägget och Prot. 1985/86:159 annat fraktstöd. Propositionens förslag om att slopa såväl prisregleringen 2 juni 1986 som det därmed sammanhängande Gotlandstillägget och statsbidraget till lastbilsföretagen förorsakade stor oro inom det gotländska näringslivet. Det nuvarande systemet saknar inte brister, och det finns ingen anledning för oss gotlänningar att motsätta oss en bättre utformning av taxorna för godstransport. Ett direkt avskaffande av stödet och prisregleringen skulle dock, som tidigare nämnts här i kväll, få så allvarliga — ja, i en del fall rent av katastrofala — konsekvenser för det gotländska näringslivet att det inte kan godtas. Utskottet har visat sig vara mottagligt för dessa argument och har glädjande nog undanröjt en stor källa till oro inom det gotländska näringslivet. Beträffande ökad konkurrens i Gotlandstrafiken anser jag att utskottets överväganden i stort sett är riktiga. Jag beklagar dock att man inte vill ta steget full ut, att man inte inser att den enda lösning som skulle ge staten en i förhållande till resursinsatsen rimlig insyn vore ett statligt övertagande av trafiken. Ingen annanstans i landet bedrivs mellanregional trafik av ett privat bolag med vinstintressen. Vidare är det nästan omöjligt att göra en rättvisande jämförelse mellan kostnaderna för Gotlandstrafiken och jämförbar trafik i andra delar av landet, eftersom beräkningsgrunderna är annorlunda. Över fast mark kan man bygga vägar. Över mindre vattendrag kan man bygga broar. När det gäller trafiken över Östersjön måste man använda sig av fartyg, vilka behöver förnyas med jämna mellanrum. Kapitalkostnaderna belastar därför Gotlandstrafiken på ett helt annat sätt än övrig trafik i landet gör. Att jag anser att staten bör ta fullt ansvar för Gotlandstrafiken innebär dock inte att jag stöder reservation 6, som gäller ett förstatligande av Gotlandsbolaget. Ett förstatligande innebär ett inköp av bolaget, och jag har svårt att tro att det finns något större intresse bland skattebetalarna för att stoppa ännu mer pengar i fickorna på Gotlandsbolagets aktieägare. Motion T308 har heller inte detta som syfte, vilket jag för undvikande av missförstånd vill understryka. Ett statligt ägt tonnage borde då kunna tillfredsställa en del av de krav som man kan ställa. Man bör nämligen kunna kräva: ett tonnage som bättre anpassas till trafikbehovet och mindre till andrahandsvärde, möjligheter till utchartring osv. Tyvärr tycks tiden inte vara mogen för ett samhälleligt totalansvar för gotlänningarnas möjligheter till förbindelser med övriga riket. Jag avstår därför från att yrka bifall till motion T308. Slutligen, herr talman, vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att man i fråga om Gotlandstrafiken nu har kommit fram till ett beslut i riksdagen. Orosmomenten har varit många för de berörda för den tid som trafiken diskuterats i olika instanser. Inte minst inför årets turistsäsong har osäkerhe 147 ten varit besvärande. Av och till har det sett mycket negativt ut för Gotlandstrafiken. Sedan bashamnsalternativet och det slopade fraktstödet nu avförts från dagordningen kan vi se framåt med viss tillfredsställelse. Som nybliven riksdagsledamot är det med glädje som jag konstaterar att en stark och enig opinion kan påverka besluten. Med undantag av avskaffandet av den s.k. SJ-principen yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Jag är en av dem som har undertecknat detta utskottsbetänkande. Men jag fann ändå skäl att avge ett särskilt yttrande. Det gäller den fråga som ett flertal talare i kväll här har berört, nämligen frågan om vintertrafiken och det tonnage som skall användas i det avseendet. När det gäller de studier som utskottet har gjort och som även jag själv haft möjligheter att göra i Oskarshamn, dit de här fartygen går, måste jag säga att jag vid närmare eftertanke inte finner det fartyg som man här talar om — lastfärjan Gute — vara särskilt lämpligt för passagerartrafik. Jag har full förståelse för den opinionsstorm som har blåst upp på Gotland med anledning av de tankar som förts fram i detta sammanhang. Den båt vi talar om är relativt ny, men den är inte, som sagt, byggd för passagerartrafik utan den är byggd för lastbilar och gods. När det nu sägs att denna båt mycket väl kan uppfylla kravet på att köra passagerare, undrar jag om man är medveten om vad man talar om. Vi skulle inte hänvisa några människor som bor på fastlandet till att åka godståg några gånger i veckan därför att tågen inte går — det må vara åt nord, syd, ost eller väst. Vi skulle inte skicka passagerare med lastbilar därför att det blir billigare än med buss — sådana tankar skulle vi aldrig komma på. Men när det gäller Gotland har dessa tankar av någon anledning kommit fram. Herr talman! Medel anslås för denna trafik, och utskottet säger att man inom den ekonomiska ram som gäller för trafiken skall under alla årstider söka tillgodose rimliga krav på service och komfort för passagerarna. Jag tyckte att denna skrivning skulle vara tillräcklig för att få en passagerarbåt att köra folk mellan Gotland och fastlandet, men det verkar inte vara så. Därför, herr talman, fann jag skäl att i ett särskilt yttrande poängtera vilken kvalitet som Gute kan erbjuda passagerarna. Jag vet att det kommer att göras överväganden om hur trafiken skall utformas den kommande vintern, och det bör beaktas att Gute inte passar i denna trafik för passagerare. Enligt uppgifter som har bestyrkts av Gotlandsbolaget finns det, som redan har framhållits, möjlighet att genom de sänkta oljepriser som nu gäller köra inom den ekonomiska ram som utskottet här talar om. Det finns då ingen anledning att köra med någonting ännu billigare, så att ramen blir ännu mindre. Låt vara att detta är ett förslagsanslag, men när utskottet skriver ”inom den ekonomiska ram som gäller för trafiken” vore det gnetigt av riksdagen att återigen börja pruta. Herr talman! Jag har velat poängtera detta och framföra det till kammarens protokoll.

Herr talman! Genom bl.a. olika former av uppvaktningar och inte minst 2 juni 1986 den namninsamling som tidningen Gotlands Allehanda tog initiativ till i slutet av förra året har visats vilket massivt motstånd som finns mot regeringens och transportrådets planer på en bashamnstrafik mellan Gotland och fastlandet med Oxelösund som enda hamn under lågsäsong. Det är därför i och för sig bra att trafikutskottet i sitt betänkande 1985/86:26 slagit fast att planerna på en bashamnstrafik måste överges. Man tvingas emellertid samtidigt konstatera att regeringen ingalunda givit upp planerna på sådan trafik. Såvitt jag kan förstå är bashamnsalternativet för regeringens del tills vidare bara vilande i förhoppningen att opinionen på Gotland skall lugna ned sig. I regeringens proposition 1985/86:105 står det nämligen att ”en bashamnstrafik bör genomföras först då en bredare uppslutning kring denna kan uppnås”. Jag är övertygad om att de neddragningar i trafiken på den sydliga linjen som förordats i propositionen är ett försök från regeringens sida att få en mjukare och mindre uppseendeväckande övergång till en bashamnsmodell. Genom att steg för steg ”dra in på den minst lönsamma trafiken” — det är den formulering som används i propositionen — försvinner så småningom större delen av passagerartrafiken på sydlinjen utan att detta väcker särskild uppmärksamhet eller opinion. En neddragning av trafiken i enlighet med regeringsförslaget innebär i praktiken att den civila persontrafiken under lågsäsong koncentreras till Nynäshamn. Det mindre antalet turer till exempelvis Oskarshamn kommer ju i hög grad att beläggas av värnpliktiga, som i fortsättningen inte kan utnyttja flyget i någon större utsträckning. Ett utmärkt bevis på att regeringen trots allt är ute efter att ta bort persontrafiken på den sydliga linjen under i vart fall lågsäsong är för övrigt förslaget att transportera passagerare med m/s Gute. m/s Gute är, som flera talare före mig mycket riktigt framhållit, ett lastfartyg som, när det gäller tillgänglighet och komfort för människor, inte motsvarar rimliga krav. Trapporna är branta och smala, hiss saknas m.m., vilket praktiskt taget omöjliggör för äldre, handikappade och personer med barnvagn eller större resväska att ta sig fram. Dessutom går detta fartyg med s.k. farlig last flera gånger i veckan. Och vid dessa tillfällen är vanliga passagerare i stort sett utestängda från möjligheten att transporteras med fartyget. Det förhållandet att trafikutskottet i sitt betänkande å ena sidan uttalat att planerna på en bashamnstrafik ”torde få överges”, men å andra sidan hemställt att riksdagen måtte lämna utan erinran vad föredragande departementschefen anfört under avsnittet En tillfredsstä för Gotland m.m., innebär en mo Ilande transportförsörjning sägelse. Det är nämligen just under detta avsnitt som departementschefen förordat neddragningar i den sydgående trafiken och uttalat att bashamnstrafik trots allt bör genomföras. Herr talman! Jag har inte något yrkande, utan vill bara passa på tillfället att uttrycka min förvåning och mitt beklagande över att bashamnsalternativet inte är ute ur bilden ännu. Men gotlänningarna och de många företag och enskilda runt om i Sverige som skulle drabbas hårt om Gotlandstrafiken skars ned på det sätt som 149 förordats har väl i det här läget inget annat val än att hoppas på att de starka opinionsyttringar som kommit till uttryck i frågan skall respekteras.

Herr talman! Förslaget om ändring i körkortslagen, som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 27, innebär en avsevärd skärpning av de regler som för närvarande gäller för körkortsåterkallelse. Vi moderater avstyrker regeringens förslag och reserverar oss mot trafikutskottets majoritets förslag. Jag vill här redogöra för grunderna till vårt ställningstagande. Den fråga som kammaren nu skall fatta beslut om behandlar ändringar i körkortslagen och, i förlängningen, människors möjlighet att genom individuella transporter träffa vänner, utöva en aktiv fritid m.m. Med en aktiv fritid menas inte enbart att kunna förflytta sig till en plats att utöva fritidsaktiviteter på. Jag tänker också på alla dem, inte minst ungdomar, som har bilar som hobby. Motorintresset är stort i vårt land. Bland ungdomar är motorintresse och motorhobby en av de största fritidsfrågorna. Socialdemokraterna har tidigare vid flera tillfällen visat sin njugghet mot just dessa ungdomar. Vi vet också att bilen spelar en central roll för många människor. Moderaterna värnar om bilen och bilismen. De flesta riksdagsbeslut som fattats under en följd av år har syftat till att försvåra innehavet av bil. Det är, enligt vår mening, olyckligt. Herr talman! Det har visat sig att bilisternas respekt för gällande hastighetsbegränsningar har minskat. Det är olyckligt. Det är viktigt att trafikanterna i större utsträckning följer gällande regler. Enligt vår uppfattning finns det starkt stöd för att i möjligaste mån undvika att dra in trafikanternas körkort vid denna form av lagöverträdelser. Därför har vi också sagt att det finns anledning att låta undersöka alternativa straff. Den utredare som redan är tillsatt för att göra en översyn av vissa körkortsfrågor bör även utreda denna fråga. Detta har också lagrådet framhållit. Vi får heller inte glömma bort att informationsinsatser kan ge gott resultat vad gäller en bättre anpassning av hastigheten på våra vägar. När det gäller just förslaget om ändring i körkortslagens 16 §, dvs. i grunderna för återkallelse av körkort, har som sagt lagrådet haft stora invändningar mot förslaget, som helt klart kommer att leda till en ökning av antalet körkortsåterkallelser. Lagrådet anser inte att man nu är för släpphänt med att ingripa enligt 16 § och anser därför inte att några särskilda lagstiftningsåtgärder för närvarande är påkallade i det här avseendet. Lagrådet säger också: ”För den händelse förslaget är avsett att medföra en = Prot. 1985/86:159 ändring i gällande rätt måste det bestämt avstyrkas.” 2 juni 1986 Herr talman! Vi ansluter oss till lagrådets skarpa kritik och yrkar därför avslag på förslaget om ändring i körkortslagens 16 §, och bifall till reservation 1. Då vi instämmer i lagrådets uppfattning att det inte nu krävs några särskilda lagstiftningsåtgärder när det gäller återkallelse av körkort och varning, yrkar jag också avslag på förslaget till ändring i körkortslagens 22 § och bifall till den moderata reservationen 2. Herr talman! Förslaget till ändring i 23 § körkortslagen innebär att det skall räcka med ett utslag från ett s.k. evidensinstrument vid utandningsprov för att körkortet skall omhändertas. I dag finns det inget sådant instrument som kunnat godkännas. Att använda en metod vid promillemätning som inte kunnat typgodkännas är principellt felaktigt. Rättssäkerheten är i fara. Det framgår inte minst av att det enligt lagförslaget skall räcka med att promillehalten ”kan antas ha uppgått till 0,5 promille”. Den grundläggande tesen i svenskt rättsväsende, oskyldig tills bevisat skyldig, frångås. Ett minimikrav är att det s.k. evidensinstrumentet skall vara typgodkänt och noga kontrollerat. Kommunikationsministern nämner själv detta i propositionen, där han anför: ”Det kan därför diskuteras om det från rättssäkerhetssynpunkt är försvarligt att grunda ett beslut om omhändertagande på analysresultatet från ett evidensinstrument — — —.” Dess värre har denna insikt inte påverkat det slutliga förslaget. Man kan också fråga sig varför propositionens förslag i denna del inte har remissbehandlats i sedvanlig ordning. Herr talman! Jag yrkar avslag på förslaget till ändring av 23 § körkortslagen, och bifall till reservation 3. I propositionen föreslås att en ny paragraf, 47 a§, skall införas i körkortslagen. Den behandlar frågan om befogenhet för allmänna ombudet att förelägga varning. Om man, vilket föreslås i propositionen, ändrar rådande praxis, bör beslutanderätten i sin helhet ligga kvar hos länsrätterna tills de nya principerna har stabiliserats och ombuden behärskar dessa. Detta är också vad lagrådet har anfört. Jag yrkar avslag på förslaget att införa en ny paragraf, 47 a§, i körkortslagen och bifall till reservation 4. Herr talman! Motormännens riksförbund har tillskrivit ordförandena i partiernas riksdagsgrupper i den fråga som behandlas i detta betänkande. Motormännen är landets största fristående motororganisation och har 200 000 medlemmar. Brevet avslutas med följande ord: ”Motormännens Riksförbund uppmanar därför samtliga riksdagspartier att, vid den kommande behandlingen i riksdagen, avslå regeringens proposition om ändring i körkortslagen.” Jag instämmer i den uppmaningen. Att socialdemokraterna och kommunisterna stödjer förslagen i trafikutskottets betänkande var inte helt oväntat, men inte väntade jag mig att både centerpartiet och folkpartiet skulle stödja förslaget om ändringar i 151 körkortslagen. Herr talman! Jag vill också få klarlägganden från utskottsmajoritetens talesman när det gäller två frågor. För det första: Förslaget om användande av evidensinstrument vid utandningsprov är minst sagt kontroversiellt. Av vilken anledning har inte detta förslag remissbehandlats i vanlig ordning genom hörande av motororganisationer m.fl.? Är det inte naturligt att lagrådet får yttra sig i en sådan här viktig rätts rhetsfråga? För det andra: Är det tänkt att någon form av kompensation kommer att utgå, om en bilist får sitt körkort omhändertaget och sedan frias? Och i så fall, vilken? Svaret kan säkert vara av intresse bl.a. för den som behöver körkortet för sitt yrkesarbete och som blivit fråntagen detta utan att ha begått något brott.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 27 som vi nu behandlar är ju, som vi nyss hörde av Jan Sandberg, föranlett av regeringens proposition om ändringar i körkortslagen. De föreslagna ändringarna innebär att man i större utsträckning än för närvarande skall kunna återkalla ett körkort, bl.a. vid grova hastighetsöverträdelser. Allmänna ombud skall få rätten att utfärda varning, och det skall finnas möjlighet att efter utandningsprov provisoriskt omhänderta ett Som Jan Sandberg nämnde har alltså moderaterna i motion föreslagit att propositionsförslagen i sin helhet skall avslås. Det är, herr talman, förvånande att moderaterna i fyra till betänkandet fogade reservationer yrkar avslag på propositionens förslag. För det första är det förvånande att reservanterna inte vill vara med och införa åtgärder, som kan bryta den allt svårare olyckstrenden i trafiken. Vi vet alla att trafikrytmen har blivit hårdare ute på våra vägar och gator. Antalet olyckor har allvarligt ökat. Med högre hastighet blir följderna av trafikolyckorna svårare, fler medtrafikanter drabbas, samhällets kostnader för vård och annat ökar. Varje åtgärd som kan vidtas för att bryta olycksutvecklingen är därför enligt utskottsmajoriteten nödvändig. En sådan åtgärd är en ökning av användningen av det s.k. återkallelseinstitutet. För det andra är det förvånande att reservanterna inte vill vara med och införa åtgärder som kan ge polismyndigheten förenklade handläggningsrutiner i körkortsmål, åtgärder som skulle betyda avsevärda rationaliseringsvinster för polismyndigheten, t.ex. om interimistiskt omhändertagande av körkort kan grundas på utandningsprov med s.k. evidensinstrument. I reservation 1 säger visserligen moderaterna att någonting måste göras för att skärpa reaktionerna på enstaka allvarliga trafiköverträdelser. Detta — någonting — är att avvakta den utredning som tillsatts för att göra en översyn beträffande vissa körkortsfrågor. Visserligen är det, herr talman, vanligt att vi avvaktar utredningar före beslut i ärenden, men när det gäller detta ärende kan vi inte vänta över ett år på att utredningen skall bli klar. Åtgärder måste till redan nu för att vi skall kunna bryta den uppåtgående olyckskurvan. När nämnda utredning är klar får vi eventuellt återkomma i ärendet. I överensstämmelse med vad som sägs i propositionen anser utskottsmajo Prot. 1985/86:159 riteten att utrymmet för användningen av varning vid grövre hastighetsöver — 2 juni 1986 trädelser skall begränsas. Det får inte vara en sådan inställning i samhället att man anser att det inte gör någonting om man bryter mot hastighetsbestämmelserna. Man får inte tänka att det bara blir böter eller varning. Vid grova hastighetsöverträdelser skall återkallelse av körkortet vara den normala åtgärden, medan meddelande om varning förutsätter att det finns särskilda skäl. Herr talman! Med den redaktionella ändring av punkterna 3 och 4 i 16 § körkortslagen som återfinns i utskottsbetänkandet på s. 6 yrkar jag bifall till ändringarna i 16 § och 22 § körkortslagen. Samtidigt yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. I reservation 3 skriver reservanterna att man för närvarande ej skall låta alkoholutandningsprov utgöra grund för beslut om omhändertagande av körkort enligt 23 § körkortslagen. Utskottsmajoriteten är här av en annan mening. När man nu med hjälp av infraröd teknik, kan kontrollera alkoholkoncentrationen i blodet, genom att mäta utandningsluften, bör denna teknik också användas. I rapporten från utredningen angående alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott framgår det klart att de s.k. evidensinstrumenten har tillräckligt goda mätegenskaper för att analysresultatet skall kunna läggas till grund för beslut om omhändertagande av körkort. Utskottet delar denna uppfattning. Naturligtvis förutsätter utskottsmajoriteten att alkoholutandningsprov endast företas med apparatur som har provats och godkänts för ändamålet. Med detta yrkar jag bifall till ändring i 23 § KKL och avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 uttrycker reservanterna att någon utökning eller förändring av de allmänna ombudens befogenhet ej skall komma till stånd — att någon ny 47 a § i körkortslagen ej behöver införas. Systemet med allmänna ombud i körkortsprocessen infördes 1981. Till en början fanns naturligtvis vissa betänkligheter över hur deras verksamhet skulle fungera. Vi kan i dag konstatera att de allmänna ombuden fungerar väl och att vi kan betro dem med fler uppgifter. Till följd härav skulle vi också få ett minskat antal körkortsprocesser i länsrätterna. Till god ledning för de allmänna ombuden kommer också alla domstolsprövningar under andra halvåret i år att vara. Den föreslagna ändringen av användningen av varningsinstitutet skall nämligen träda i kraft den 1 juli i år och de allmänna ombudens nya befogenheter den 1 januari 1987. På denna tid prövas ca 15 000-20 000 körkortsmål i domstol. De utslagen kommer att vara till god hjälp som praxis för det allmänna ombudet vad gäller användandet av det nya varningsinstitutet. Herr talman! Utskottsmajoriteten vill med detta tillstyrka att en ny 47 a § införs i körkortslagen, och jag yrkar avslag på reservation nr 4. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 1985/86:27 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tackar för de upplysningar jag fick av majoritetens talesman, men jag kan inte påstå att jag har fått ett klarläggande svar på de frågor jag ställde i mitt inledningsanförande. Jag tycker det är olyckligt, för jag vet att många svenskar liksom jag undrar vad orsaken är till att man forcerar ärendet på det sätt som man de facto gör. Jarl Lander sade att vi moderater inte vill vara med om att göra någonting åt de ökande olyckorna. Men om Jarl Lander läser den motion vi har väckt om bilism och läser den reservation vi har fogat till detta betänkande, finner han att vi säger att utredaren inte enbart skall utreda de saker han har fått i uppdrag att utreda för närvarande utan också alternativa sanktionssystem vid hastighetsöverträdelser med över 30 km/tim. Så självfallet vill vi göra någonting åt de ökande olyckorna. Vad gäller evidensinstrumentet sade Jarl Lander att det framgår ganska klart att instrumentet är tillräckligt för att ha som grund för ett omhändertagande av körkort. Då undrar jag varför man vill ändra lagtexten till ”kan antas ha uppgått till” från ”uppgick till”. Jag citerade vad kommunikationsministern sagt om rättssäkerhetssystemet. Ligger det ingenting alls i statsrådets eget uttalande i propositionen? Efter att ha läst det här svaret antar jag att människor lätt kan få uppfattningen att förslaget är en del i socialdemokraternas nya offensiv mot bilismen. Vad jag då tänker på är energioch miljöminister Birgitta Dahls uttalande i en av morgontidningarna häromdagen, där hon aviserade en offensiv mot bilismen. Varför vill man annars inte att den redan tillsatte utredningsmannen skall titta även på dessa frågor så att man får ett samlat grepp över ändringarna i körkortslagen? Varför låter man inte lagrådet och domstolarna få förslaget om användande av evidensinstrument på remiss för att lämna yttrande? Vad gäller 47 a § om de allmänna ombudens ökade befogenheter undrar vi, eftersom man nu skall införa en ny rättspraxis, om sex månader är tillräckligt för att de allmänna ombuden skall få en uppfattning om den nya lagen. Vi vet att ett normalt ärende av detta slag ibland tar över ett år att behandla. Jag vill få svar på de frågor jag ställt, och jag ställer dem en gång till: 1. Vilken form av kompensation skall de som blir fråntagna sina körkort få om det senare visar sig att omhändertagandet var felaktigt? 2. Förslaget om att använda sig av evidensinstrument är kontroversiellt. Varför lät man inte en så viktig fråga gå på remiss till exempelvis lagrådet?
Herr talman! Jag vill börja med det Jan Sandberg sade om att vi socialdemokrater skulle gå till offensiv mot bilismen. Ja, på sätt och vis kanske vi gör det, men i så fall går vi till offensiv mot de bilister som färdas alltför fort på våra vägar. Det är de som ställer till stora olyckor och, som jag sade i mitt inledningsanförande, förorsakar samhället stora kostnader och även drabbar medtrafikanterna svårt. Det är den bilismen som vi i så fall går till offensiv emot. Jag vill också knyta an till vad Jan Sandberg sade om miljöaspekterna. Han — Prot. 1985/86:159 nämnde bl.a. Birgitta Dahls uttalande. Det är riktigt. Vi ser också ett mycket 2 juni 1986 stort samband mellan den alltför höga trafikrytmen och de avgaser och miljöproblem vi får utefter våra vägar. Det är mot den nedsmutsningen av miljön som vi också i så fall går till offensiv.

Vad beträffar de tekniska frågeställningarna vill jag inte föregripa de utslag som vi kommer att få av domstolar framdeles. Visar det sig att det tekniska är felaktigt finns det säkert all anledning att återkomma till denna fråga.
Herr talman! Jarl Lander sade att det finns anledning att återkomma till de tekniska detaljerna. Man kan uttrycka sig på det sättet, men vad jag ser framför mig är de bilister som, därför att man ändrar lagstiftningen på ett ovanligt sätt och utan att höra lagrådet, kan tänkas hamna i den situationen att deras körkort blir omhändertaget och att det senare visar sig att detta inte var en riktig åtgärd. Jag tror att dessa bilister känner sig osäkra och vill ha svar på frågan: Vilken form av kompensation skall utgå då? Jag tycker ändå inte att jag har fått ett tillfredsställande svar på frågan om varför lagrådet inte har fått förslaget om användande av evidensinstrument på remiss, inte minst med tanke på det som kommunikationsministern själv skrivit i propositionen och som jag citerade. Jarl Lander måste ha missförstått mitt inlägg och de motioner moderaterna väckt i detta ärende. Självfallet vill vi göra något åt de höga hastigheterna på våra vägar. Jag sade tidigare i mitt inlägg, och jag säger det igen, att vi kan tänka oss att använda alternativa sanktionssystem, som också känns ordentligt, men inte enbart detta att dra in körkortet. Vad gäller frågan huruvida de allmänna ombuden har möjlighet att informera sig om den ändrade lagstiftningen citerade Jarl Lander domstolsverket, men jag hänvisade i mitt inlägg till lagrådet, som för fram samma farhågor som jag. Jag kan, som jag tidigare sade, konstatera att offensiven mot bilismen har börjat. Det instämde Jarl Lander i och sade att det är helt riktigt. Jag kan konstatera att offensiven har en hård och vass udd riktad mot Sveriges bilister. Jag beklagar det. Jag tycker att det bästa hade varit att man hade skyndat långsamt, lyssnat på lagrådet när det gäller en så väldigt viktig fråga och sedan låtit den särskilde utredaren ta ett samlat grepp om de här frågorna.
Herr talman! Jan Sandberg säger att körkort felaktigt kan bli omhändertagna om det sker på grundval av resultatet från ett s.k. evidensinstrument direkt på platsen. Jag vill bara säga till Jan Sandberg att det i propositionen också står att det är fråga om ett interimistiskt omhändertagande av 155 körkortet. Går då ärendet till domstol och det visar sig att det felaktigt skett ett omhändertagande av körkortet återfår naturligtvis vederbörande det. Jan Sandberg påstår att vi går till offensiv mot bilisterna och har en vass udd riktad mot dem. Jag vill då bara avslutningsvis säga att i så fall är den udden riktad mot de bilister som inte har förmåga att anpassa hastigheten till gällande regler ute i samhället.

Herr talman! Att farten dödar och att vi på många håll fått en alltför hög hastighet i trafiken är de flesta trafikanter säkert ense om. Åtgärder är alltså nödvändiga för att minska antalet olyckor. Ett bättre vägnät, hård kontroll av bilar och hårdare tag mot rattonykterhet är viktiga medel för att nedbringa antalet olyckor. Men det är också viktigt att vidta åtgärder mot hastighetsöverträdelser. En jämn trafikrytm är till fördel från trafiksäkerhetssynpunkt. Vi skulle behöva ha fler polisbilar ute i trafiken. Det skulle på ett positivt sätt dämpa hastigheten. Jag instämmer i princip i propositionens förslag om hårdare tag mot hastighetsöverträdelser, men jag anser att det har fått en olycklig utformning.

Svar från ordföranden: Ja. För egen del kan jag inte ställa mig bakom en lagstiftning som likställer dessa båda hastighetsöverträdelser. Självfallet anser jag att båda brutit mot lagen, men det är helt orimligt att påföljden skall bli densamma. Nu är jag dock inte säker på om det verkligen blir så. I en intervju i Svenska Dagbladet säger kommunikationsministern följande: ”Den nya lagens ord om ”avsevärt överskridna hastigheter" betyder i exakta tal 20 40 km vid normala farter.” Det vill säga att det är en variation från 20 till 40 km. Herr talman! Jag anser att vi borde ha haft klarhet i detta innan vi fattar beslut. Är det vad kommunikationsministern säger i Svenska Dagbladet som skall gälla eller är det vad som sägs i propositionen? Eftersom vi som lagstiftare har att hålla oss till vad som står i propositionen och inte i tidningarna kan jag inte ställa mig bakom propositionen i denna del. Vid en eventuell omröstning kommer jag att stödja reservationerna nr 1 och 2. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill helt kort fortsätta att läsa ur propositionen, där Rune 2 juni 1986 Thorén slutade. Han läste upp att körkortet skulle återkallas vid ett hastighetsöverskridande med mer än 30 km i timmen. På sin fråga till utskottets ordförande fick han till svar att körkortet skulle ha återkallats oavsett var hastighetsöverträdelsen skulle ha ägt rum. Propositionen fortsätter: ”Vad jag nu sagt innebär naturligtvis inte att man i dessa fall skulle avstå från att göra den individualiserade bedömning som körkortslagstiftningen allmänt förutsätter. Bedömningen kan — och bör — naturligtvis påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet.” Vidare står det att ”återkallelse bör vara aktuell under normala trafikförhållanden” — och inte på en tom motorväg ut till Landvetter, Rune Thorén.
Herr talman! Tidigare i propositionen hänvisar departementschefen till vad som nu gäller och tycker att det råder oklarhet. Vad Jarl Lander här talar om är ju det som gäller i dag, alltså att omständigheterna i det individuella fallet bedöms av domstolen. Han betonade precis vad jag tidigare läste upp, nämligen att 30-kilometersgränsen skall gälla. Här säger alltså Jarl Lander ingenting annat. Men i Svenska Dagbladet har departementschefen gjort sig till tolk för en något annan utformning, som även jag kan ställa mig bakom.

Herr talman! Rubriken på betänkandet, Utsökningsregisterlag, låter förvisso inte särskilt spännande eller engagerande. Betänkandet behandlar emellertid ett ämne som verkligen rör var och en av oss, nämligen den enskildes ställning i datorernas och dataregistrens värld. Betänkandet har till utgångspunkt det förhållandet att kronofogdemyndigheterna sedan ett antal år tillbaka med ADB-stöd för ett centralt personregister, som omfattar hundratusentals svenskar. Det gäller alla dem som har utsökningsgilla skulder till stat, kommun eller enskilda. Registret kallas symboliskt nog för REX, en förkortning av ”redovisningssystem för exekutionsväsendet”. Detta känsliga register har ända från sin tillkomst förts utan stöd i lag — det är otroligt men sant. I flera motioner har jag under de senaste åren ondgjort mig över denna avsaknad av författningsstöd. Enligt min uppfattning borde 157 det tveklöst tillkomma riksdagen att ta ställning till sådana väsentliga frågor som vilka uppgifter registret skall innehålla och vilka som skall ha tillgång till eller eljest kunna dra nytta av registeruppgifterna. Berörda utskott har hela tiden gett mig rätt, se t.ex. lagutskottets betänkande 1983 86:10. Det är därför, herr talman, tillfredsställande att regeringen nu sent omsider har underställt riksdagen förslag till lag i ämnet. Inom parentes finner jag det av samma skäl ytterst betänkligt att det existerar andra centrala personregister i samhället utan stöd i lag. Jag tänker här framför allt på två verkligt känsliga register, nämligen spaningsregistret, ASP, och förundersökningsregistret. Är det inte nedslående från rättssäkerhetssynpunkt att så integritetskänsliga register existerar utan att vår egen riksdag ens känner till formerna för denna registrering? Datainspektionen och justitiekanslern har tjänstevägen gett uttryck för samma åsikt. Det har funnits två skäl för mitt intresse rörande REX-registret. Det ena har gällt sambandet mellan registret och kreditupplysningslagen. Enligt den lagen — 11 § — åligger det kreditupplysningsföretaget i fråga att lämna den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller rörande honom och vem som begärt upplysningen. Var och en har härjämte enligt 10 § rätt att hos kreditupplysningsföretaget få skriftligt besked om huruvida det i verksamheten finns uppgifter lagrade om honom och i så fall vad dessa uppgifter innehåller. REX-registret utnyttjas också för kreditupplysningsverksamhet. Några motsvarande skyddsregler till förmån för den enskilde finns emellertid inte. Propositionen gör tyvärr ingen ändring här. Det säger sig självt att det kan vara av största vikt för den enskilde att veta vilka uppgifter om honom som kan cirkulera i samhället. Bara ett enda exempel som jag hämtat ur JO:s rapport om felaktiga skattekrav, med beteckning 1982 S 3. Jag låter JO Per-Erik Nilsson tala: ”Iréne O. fick kvarskatt ett år. Hennes arbetsgivare gjorde avdrag på lönen och betalade in kvarskatten under året därpå helt enligt reglerna. Situationen var lika vanlig som okomplicerad — eller borde ha varit det! Men efter några månader fick Iréne O. ett brev från kronofogden där hon krävdes på skatten. Iréne O. tog itu med saken och talade med sin arbetsgivare och med myndigheterna — och trodde att allt hade ordnat upp sig. Men det hade det inte! Några veckor senare fick hon ett nytt brev från kronofogden där tonen hade skärpts. Det var nu fråga om utmätning hemma hos henne den 9 november kl. 813. Så här kan det verkligheten se ut. Iréne O. skrev hit till JO om sina bekymmer. Det har också andra gjort. Det är deras problem som är utgångspunkten för det som jag skall säga i detta beslut om oberättigade skattekrav. Iréne O:s kvarskatt är ett av de ca en halv miljon skattekrav som kronofogden årligen har att driva in. Det är samtidigt ett av de 8 000-10 000 fall som har restförts trots att skatten betalats i rätt tid eller innan kronofogden kopplades in.” Det andra skälet till mitt missnöje har varit att det — otroligt att säga — inte är möjligt att betala domstolsböter frivilligt. Den bötfällde blir obarmhärtigt — Prot. 1985/86:159 redovisad i REX-registret. Om böterna i stället ålagts vederbörande av 2 juni 1986 åklagaren, kan däremot frivillig betalning ske och registrering därmed undvikas. Justitieutskottet har i två betänkanden, det senaste godkänt av kammaren förra veckan, förklarat sig dela min uppfattning att det borde vara en självklarhet för den bötfällde att kunna betala böterna frivilligt och utan indrivning från kronofogdemyndigheten. Registrering behöver följaktligen inte alls vara uttryck för insolvens eller betalningsovilja. Sådan tolkning ligger däremot nära till hands från dens sida som får del av registeruppgiften, något som kan vara till skada och men för den enskilde. I propositionen förklarar departementschefen att den av mig efterlysta ordningen skall bli verklighet inom en snar framtid. Nuvarande tillstånd kommer alltså att bestå tills vidare. Jag förväntar mig att tidsbegreppet ”en snar framtid” tolkas restriktivt. Riksdagen börjar bli otålig, vilket justitieutskottets senaste betänkande klart ger vid handen. Det skall, herr talman, villigt erkännas att de ämnen som propositionen omspänner är ytterst invecklade. En särskild anledning till det är sambandet med tryckfrihetsförordningen och då närmast offentlighetsprincipen. Är t.ex. en ADB-upptagning allmän handling? Denna fråga har varit mycket omtvistad. Datainspektionen har här haft annan mening än justitiekanslern. Så sent som i februari i år var regeringen tvungen att döma — eller rättare sagt säga sin mening — i denna grundlagsfråga. Så skedde i ett uppmärksammat besvärsärende som hade som upprinnelse DI:s lovvärda strävan att begränsa den rent kommersiella försäljningsverksamheten ur REX registret av det skälet att kreditupplysningslagens tidigare berörda skyddsregler till förmån för den enskilde inte gällde då. Konstitutionsutskottets senaste dechargebetänkande belyser för övrigt en del av det besvärliga och faktiskt besvärande rättsläget. Bristen på lagstöd för de båda polisregistren behandlas också där. Herr talman! Jag skall begränsa mig, trots att ämnet inbjuder till en rad intressanta utvikningar. Propositionen är i stora stycken invändningsfri. Att kronofogdemyndigheterna måste ha tillgång till en rad uppgifter om den skuldsattes ekonomiska villkor och andra förhållanden för att kunna fullgöra sin exekutiva verksamhet med stöd av i första hand utsökningsbalken säger sig självt. Att samma myndigheter skulle betagas möjlighet att utnyttja teknikens landvinningar i form av ADB vore en ren orimlighet. Å andra sidan bör det allmänna inte utrustas med mera makt än vad som är oundgängligen nödvändigt, detta av hänsyn till den enskildes integritet. För oss moderater är det hela tiden fråga om en känslig avvägning mellan effektivitet för det allmänna och rättstrygghet för den enskilde. Begreppen är nämligen på sitt sätt varandras motsats. Att ett ensidigt framhävande av effektiviteten lätt kränker den enskildes integritet och skyddssfär kan symboliseras av eko-kommissionens redan herostratiskt ryktbara tes: ”Att en skyldig får gå fri och på det viset kan vålla ytterligare skada kan vara lika olyckligt som att en oskyldig blir dömd.” Detta är hämtat från SOU 1984/85:15 s. 131. Det är just denna relation mellan effektivitet och rättstrygghet som är 159 själva brytpunkten mellan regeringsförslaget och de borgerligas åsikt. Vi är i fråga om detta helt ense. Utskottet är enigt om att REX-registret skall bestå för att tjäna som hjälpmedel åt kronofogdemyndigheterna. Det är huvudsyftet med registret. Kronofogdemyndigheten skall därför ha förfoganderätt över och terminalåtkomst till REX-registret inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Enligt propositionen skall registret stå öppet även för riksskatteverket, RSV, i olika avseenden. Här är utskottet oenigt. Vi borgerliga vill inte ge RSV större befogenheter över registret än vad som följer av verkets myndighetsåligganden. Verket är administrativ centralmyndighet för exekutionsväsendet. Verket bör för den skull ha den tillgång till registret som svarar mot denna funktion. Sedan något år tillbaka finns det en särskild lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Av lagens namn framgår att det är fråga om kvittning — en gäldenären tillkommande fordran kvittas, i enlighet med vad eljest gäller inom civilrätten, mot hans skuld i motsvarande mån. RSV berörs av denna uppgift på grund av sina funktioner inom skatteoch avgiftsområdet. Verkets rätt att utnyttja registret skall därför anpassas även härtill. Så långt är alltså utskottet enigt. Däremot har verket inte enligt sin instruktion att utföra några materiellt exekutionsrättsliga uppgifter. Det saknas därför all anledning att ge verket den tillgång till registret som har sin grund i fullgörande av exekutiva uppgifter. Majoriteten i utskottet vill å andra sidan ge RSV makt över registret även för detta ändamål. Enligt den borgerliga samsynen skulle detta innebära att RSV utrustas med betydligt mera makt än vad som följer av verkets myndighetsfunktion. Samma resonemang har giltighet beträffande generaltullstyrelsen. Vi borgerliga i utskottet har sammanfattningsvis reserverat oss mot att de nu nämnda myndigheterna tillerkänns större makt och inflytande över REX-systemet än vad som oundgängligen föranleds av myndighetsfunktionen. Vad jag åsyftar mera i detalj framgår av reservationerna. De hittills berörda reservationerna — 2, 3 och 6 — har avsett olika myndigheters rätt att utnyttja REX-registret. Som framgår av min inledningsvis gjorda hänvisning till JO har den enskilde rätt att även ställa krav på att registreringsuppgifterna är riktiga och inte heller missvisande. De uppgifter som tillförs registret måste därför kontrolleras noggrant och genast bli föremål för rättelse, om fel ändå skulle insmyga sig. Detta förutsätter självfallet att den enskilde känner till vad uppgifterna innehåller om honom. Att felaktiga uppgifter kan leda till personliga tragedier framgår med all önskvärd tydlighet av JO:s rapport. Dessa viktiga integritetsfrågor måste lösas nu. Det vill däremot inte majoriteten, som hänvisar till en pågående utredning, dataoch offentlighetskommittén. I reservationerna 4 och 5 framför vi vår ståndpunkt med krav på omedelbar författningsreglering. Herr talman! Mina borgerliga kolleger kommer att belysa de gemensamma borgerliga reservationerna ytterligare. Med hänvisning till vad som nu anförts och kommer att anföras yrkar jag bifall till de gemensamma borgerliga reservationerna.

Herr talman! Exekutionsväsendet representerar en viktig samhällssektor 2 juni 1986 med uppgift att ansvara för indrivning av skulder, såväl privata som allmänna sådana. Möjligheten till och ytterst genomförandet av tvångsbetalningar spelar en betydelsefull roll i vårt rättssamhälle, dels för att fordringar inte skall stanna på papperet, dels för att betalningsmoralen i samhället skall upprätthållas. Även inom den exekutiva sektorn krävs naturligtvis rättssäkerhet, alltså både effektivitet och integritet, men då i balans och inte på varandras bekostnad. Effektiviteten är grundförutsättningen för att man verkligen skall kunna driva in förfallna fordringar. Dessutom undergräver ju låg effektivitet den allmänna betalningsviljan. Samtidigt krävs att erforderliga tvångsåtgärder hålls inom gränser som kan anses acceptabla ur integritetssynpunkt. Exekutionsväsendets stora dataregister skall bedömas i detta totala rättssäkerhetsperspektiv. Registret är ett bra verktyg för kronofogdemyndigheterna i effektivitetens tjänst. Men registret är också förenat med integritetsrisker för den enskilde medborgaren, där den yttersta konsekvensen kan bli att bostadsdörren bryts upp och möblerna forslas bort och säljs på exekutiv auktion genom kronofogdemyndigheten — allt av misstag på grund av dataregisterfel. Utsökningsregistret, som omfattar åtta olika databaser, har hittills varit bristfälligt författningsreglerat. Nu föreliggande förslag till utsökningsregisterlag avses innebära en bättre lagreglering av området. Så får väl också anses ha blivit fallet, men bristerna är uppenbara på fem synnerligen viktiga punkter. Det är ett självklart minimikrav att endast ”rätt” personer införs i registret. I detta fall betyder det att endast personer som ådragit sig en skuld och ej betalt denna skuld inom förfallotiden skall få inregistreras. Krav som är felaktiga på den grund att någon skuld aldrig förelegat eller att skulden betalts i rätt tid skall inte riskera inregistrering. Men tyvärr förekommer alltför ofta inregistrering av ”oskyldiga” personer. En rimlig dataregisterkvalitet förutsätter indata-kontroll. Därför krävs det en s.k. verkställighetskontroll, en exigibilitetsprövning, före införing i utsökningsregistret. Detta gäller särskilt statens skatteoch avgiftsfordringar. För närvarande finns viss kontroll hos länsstyrelsen genom ett påminnelseförfarande som fungerar som något av en förvarning om att skattemyndigheterna anser att det föreligger en skatteskuld. Men detta förfarande inkl. vissa utredningsrutiner är otillräckliga. Det krävs bättre kontrollrutiner hos kronofogdemyndigheterna, som ju bär huvudansvaret för indrivningsverksamheten. Målet måste vara att kontrollen förstärks så att staten i det närmaste kan garantera att ingen felaktigt införs i registret — särskilt av det skälet att en uppkommen integritetsskada genom felaktig inregistrering ofta inte kan repareras genom en rättelse i efterhand. För övrigt hade det varit lämpligt även med en utdata-kontroll. När uppgifter för kreditupplysning utlämnas från ett dataregister bör den omfrågade underrättas om de uppgifter som inhämtats. Detta får betraktas som minimistandard för integritetsskydd i detta dataregistersammanhang. Men i utsökningsregisterlagen föreskrivs inte någon som helst underrättelseplikt. Bakvägen försöker man utnyttja den underrättelseplikt som föreskrivs i kreditupplysningslagen. Trots detta uppkommer en avsevärd ”lucka i lagen”. Ingen underrättelseplikt — vare sig direkt eller indirekt — finns nämligen vid utlämnande från utsökningsregistret av uppgifter som inte omfattas av offentlighetsprincipen och som inte heller sker via kreditupplysningsföretag. Här handlar det bl.a. om registerutdrag som lämnas till statliga eller kommunala myndigheter för väckande av domstolstalan och begäran om exekutiva åtgärder eller i samband med upphandling av varor och tjänster. Härigenom kringgås kreditupplysningslagen, och den oacceptabla och ologiska konsekvensen uppstår att statlig kreditupplysning ger sämre integritetsskydd än privat kreditupplysning. Därför är det ett minimikrav att täppa till denna lucka genom regler om — förutom yttranderätt för företagare i upphandlingssituationen — obligatorisk underrättelseplikt vid utlämnande i övrigt. En central fråga vid all dataregistrering hänför sig till systemet för rättelse och komplettering av oriktiga och missvisande registeruppgifter. Med hänsyn till den personliga integriteten är det nödvändigt att det finns snabba och säkra rättelserutiner för ett så viktigt register som utsökningsregistret. Vissa rättelserutiner finns, men dessa är långsamma och otillräckliga. Bl. a. saknas rekommendationer om skyldighet för myndigheterna att underrätta om att rättelse verkligen har genomförts och göra det såväl till den berörde som framför allt till mottagare av de oriktiga eller missvisande uppgifterna. För övrigt är rättelsesystemet så betydelsefullt att en reglering i lag är nödvändig, och denna lagreglering borde rimligen ha gjorts i detta sammanhang. Det är en klandervärd metod att staten tillägger sig omfattande rättigheter genom utsökningsregistret men inte samtidigt ålägger sig sådana skyldigheter som skulle skapa ett rimligt integritetsskydd för den enskilde medborgaren. Myndigheternas dispositionsrätt till utsökningsregistret bör snävt begränsas beträffande såväl förfoganderätten som terminalåtkomsten. Riksskatteverket behöver oundgängligen endast dispositionsrätt till registret för att kunna fungera som central myndighet för administration, avräkning och viss punktbeskattning, och för generaltullstyrelsen är det inte visat annat än att det räcker med terminalåtkomst för avräkningsärenden. Lagförslaget är här alldeles för rundhänt och öppnar för en okontrollerbar uppgiftshantering, med åtföljande risker för den personliga integriteten. Huvudkravet på alla lagar, inte minst inom integritetskänsliga områden, är 2juni 1986 att kringgående inte skall kunna ske. Förslaget till utsökningsregisterlag Utsökningsregisterlag uppfyller inte sådana krav. Lagen har nämligen försetts med två ventiler, och — m.m. båda disponerar regeringen fritt över genom vad som närmast är in-blankofullmakter. Regeringen kan medge både att bearbetning och utlämnande av registeruppgifter får ske för andra och även helt andra än de i lagen föreskrivna ändamålen. Här behövs uppenbarligen ”tätning”, om inte lagen skall ”läcka som ett såll”. Det handlar då framför allt om två åtgärder. Bearbetning — ofta i form av speciella dataprogram — för andra än i lagen direkt angivna ändamål bör kräva beslut i riksdagen, och regeringen bör således inte tillerkännas sådan beslutanderätt. Utlämnande av uppgifter på ADB-medium för andra än lagstadgade ändamål, främst kreditupplysning, bör regeringen direkt bemyndiga datainspektionen att handlägga. Här krävs dock att datainspektionens hittillsvarande praxis får bli vägledande, utan otillbörlig inblandning från regeringens sida. Det finns i detta sammanhang också anledning att uppmärksamma riksskatteverkets försäljning av uppgifter från utsökningsregistret till kreditupplysningsföretag. Nyligen har regeringen förbjudit försäljning av ”specialkörda” uppgifter, men enligt uppgift fortsätter denna verksamhet, dock i andra former. Numera säljer riksskatteverket minst två ”normalkörningar”, som — förutom dubbla inkomster till riksskatteverket — ger kreditupplysningsföretagen flera och bredare uppgifter än den enda ”specialkörning” som tidigare förekom. Sådana massuttag av uppgifter för kreditupplysningsändamål borde klart omfattas av lagen eller i vart fall underkastas datainspektionens prövning. I annat fall godkänner man ett listigt kringgående av såväl utsökningsregisterlag som kreditupplysningslag. Om inte kringgående av lagstiftningen effektivt motverkas är risken uppenbar att luften helt går ur lagen, och detta på ett synnerligen integritetskänsligt område. Avslutningsvis kan jag inte underlåta att säga att förslaget till utsökningsregisterlag lider av sådana brister att det kunde ha varit motiverat att yrka blankt avslag. Men en förlängning av nuvarande, i det närmaste helt ”rättslösa” tillstånd är en ännu sämre lösning. Av den framförda kritiken följer dock att förbättringar både är nödvändiga och brådskande. Vi reservanter förväntar oss sådana åtgärder. Staten bör inte tillgodose myndigheternas effektivitet på bekostnad av den personliga integriteten. Det vore ju motsatsen till rättssäkerhet. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de fyra reservationer som folkpartiet tillsammans med moderata samlingspartiet och centerpartiet ställt sig bakom.

Herr talman! Om fyra veckor löper det förlängda nu gällande avtalet mellan staten och de olika företagen inom Sveriges Radio-koncernen ut. I kulturutskottets betänkande 21 behandlas proposition 99 om Sveriges Radios verksamhet och det nya avtal som börjar gälla den 1 juli för sex år framåt. Till betänkandet är tio reservationer fogade, varav sex från vpk och fyra från de övriga partierna. Det är med andra ord ett förhållandevis enigt betänkande, vilket inte är förvånande mot bakgrund av hur förarbetet för propositionen lades upp. När beredningsgruppen lade fram sitt förslag var den kommande verksamheten i princip fastlagd. Sveriges Radios verksamhet och programpolitiken intresserar nästan hela svenska folket. Sverige har i dag ca 390 TV-licenser per 1 000 invånare, vilket visar på en mottagartäthet som ligger betydligt över genomsnittet i EG och Japan. Genom den monopolsituation som finns i vårt land ligger vi när det gäller antalet sändningstimmar under vad som gäller för övriga Västeuropa och Japan och naturligtvis USA. Vissa anser det vara bra att vi har en begränsad sändningstid. Erfarenheterna från USA visar på negativa konsekvenser av ett alltför stort utbud särskilt när det gäller barn och ungdomar. Å andra sidan står vi inför en utveckling av mediasituationen, som kommer att medföra ett stort utbud av TV-program genom satellitsändningar vare sig vi vill det eller inte. Dessutom har video utvecklats snabbare än som förväntats. Om den tid som svenska folket tittar på videoprogram läggs samman med TV-tittandet, torde vi nå relativt högt också i fråga om tittartid. Detta om 3 kvantiteten. Prot. 1985/86:160 = TVi alla dess former har kommit för att stanna och utgör en så väsentlig faktor i utnyttjandet av vår fritid att intresset i den allmänna debatten helt följdriktigt riktats mot kvaliteten på utbudet. Naturligtvis finns det olika åsikter om programpolitiken i fråga om ett medium som TV. Åsikterna om vad som menas med god kvalitet är nog mera eniga. Å andra sidan är det fel att i stark strävan att öka andelen svenskproducerade program påstå att ett program bara genom att vara producerat här i Sverige skulle garantera god kvalitet. Vi producerar många dåliga program också i Sverige, samtidigt som många program av hög kvalitet produceras i andra länder. Ofta gäller att ett bättre program är dyrare i inköp. Lika säkert gäller att mera pengar för programproduktion inte alltid garanterar högre kvalitet. Utskottet gör vissa uttalanden om programverksamheten, som jag särskilt vill beröra. Kulturutskottet uttalade 1978 att det är en oavvislig skyldighet för programföretagen att låta programutbudet präglas av stor försiktighet när det gäller våldsskildringar och våldsinslag. I alldeles särskild grad bör försiktighet iakttas i fråga om program som är avsedda för barn eller som genom sin placering kan förväntas bli sedda av barn. Inslag av våld i underhållningsprogram bör minskas så långt det är möjligt. Utskottet vidhåller med bestämdhet sin uppfattning från 1978. Förhandsgranskning av TV-program varken får eller skall ske. I utskottets uttalande ligger en uppmaning till programföretagen att beakta våra synpunkter — det slutgiltiga avgörandet ligger alltid hos programbolaget. Utskottet har behandlat flera motioner med synpunkter på programsättningen. Dessa har rört välmotiverade krav på program om bl.a. hälsoupplysning, konsumentfrågor, jämställdhet och krav på motverkande av fördomar om rasdiskriminering. Utskottet har inte velat ansluta sig till förslag om att särskilda föreskrifter skall tas in i avtalet utan erinrar om de regler som gäller med programbolagens skyldighet till allsidig information och att stimulera till debatt i viktiga samhällsfrågor. När det gäller programsättningsprinciperna i övrigt kommer en större förändring att ske. Jag syftar då på förslaget att dela in TV:s verksamhet i två kanaler där den ena kanalen skall vara en Helsingforsskanal och den andra skall sända regionalt producerade program och kallas rikskanal. Utskottet har under sitt beredningsarbete blivit övertygat om att det finns starka skäl för en sådan uppdelning. Fortsatta överväganden bör göras med inriktning därpå. Vi har under den gångna avtalsperioden kunnat konstatera att allt fler och kvalitativt goda program produceras ute i distrikten. Om dessa nu sammanförs till en kanal kommer regionerna att ytterligare kunna profilera sig, vilket kan komma att medföra att strukturerna på de olika kanalerna blir mer olika än vad som gäller i dag. Samtidigt måste vi konstatera att det konkurrensförhållande som nu råder mellan de olika kanalerna kommer att upphöra. Enligt informationer som utskottet fått kommer tittarna att i första hand lägga märke till olikheter i sändningstider. Utskottet säger emellertid att det är viktigt att det under den del av dygnet då större delen av befolkningen har möjlighet att se TV skall finnas en valmöjlighet mellan program i Sveriges Television där strävan till mångfald och hög kvalitet skall vara två av ledstjärnorna. Man kan naturligtvis fråga sig vilken del av dygnet som här åsyftas. Detta framgår inte klart av propositionen, och jag vill därför själv uttala den förhoppningen att denna tid inte sätts för snävt. Det vore olyckligt om Helsingforsskanalen svarade för mer än två tredjedelar av sändningstiden och rikskanalen bara fick några timmar per kväll till förfogande. Det är också viktigt att resursfördelningen mellan de två kanalerna blir förhållandevis jämn så att inte enbart Helsingforsskanalen får ensamrätt på inköpta program. Jag behöver bara erinra om nackdelen av att internationella idrottstävlingar eller inköpta underhållningsserier inte skulle få sändas annat än i Helsingforsskanalen. Då skulle kanal 2 kunna bli den ”bonnakanal” som motståndarna till uppdelningen uttryckt farhågor för. Jag vore tacksam om kulturministern, som sitter här, ville redogöra för vad han i propositionen menar med ”den tid då huvuddelen av befolkningen kan se på TV”. Hur är det t.ex. med lördageftermiddagar och dagsprogrammen på söndagarna? Och hur kommer resursfördelningen att ske? Var skall nu ledningen för rikskanalen ligga? Ingen i utskottet har motsatt sig att det är Sveriges Radio som har ett starkt inflytande på det beslutet. Gemensamt för majoriteten och reservanterna är kravet på att ekonomiska, regionalpolitiska och kulturpolitiska faktorer vägs in i bedömningarna om lokalisering av ledningen för rikskanalen. Majoritetens — socialdemokraterna och vpk — skrivning är emellertid orimlig så till vida som man visserligen anför att det finns skäl för att förlägga ledningen utanför Helsingfors men i övrigt ingenting säger om hur detta skall kunna ske. Vi reservanter har funnit att skälen för att förlägga ledningen utanför Helsingfors har betydande tyngd. En sådan omstrukturering kostar pengar, och vi anser att efter det att Sveriges Radio utrett frågan, gjort sina bedömningar och redovisat kostnaderna för en förflyttning skall man om beslutet om en utflyttning fattas kunna komma tillbaka till regering och riksdag för att begära medel till den. Om Sveriges Radio — vilket majoriteten föreslår — skulle använda radiofondens medel till att bekosta en sådan utflyttning, är det ganska säkert att beslutet blir att bägge kanalerna skall ledas från Helsingfors. Reservanternas förslag ger en frihet att förutsättningslöst göra bedömningarna och att fatta beslut med anledning av dessa. Herr talman! Vi moderater ser med tillfredsställelse att det blir allt svårare att upprätthålla ett TV-monopol i vad avser tittandet. Kabelutbyggnaden går fortare än väntat och redan nästa år kommer det internationella utbudet att ytterligare öka. Tele-X kommer att sända över två kanaler och en vanlig TV-kväll kommer tittarna i stora delar av landet att ha sju åtta kanaler att välja mellan. När det gäller sändandet av program håller regeringen lika envist fast vid att här skall inga friheter beviljas. Det nu gällande förbudet mot reklam i TV innebär helt enkelt att inga nya rikstäckande kanaler kan komma till stånd. Folkpartiets och moderaternas utskottsledamöter för i reservation 1 fram kravet på en tredje reklamfinansierad TV-kanal. Tillkomsten av en sådan skulle på ett utomordentligt sätt skapa möjligheter att få ett ökat antal svenskproducerade program, vidga möjligheterna för kulturskaparna att uttrycka sig i radio och TV och garantera tittarna en ökad valfrihet i etern. Nästan alla länder använder reklam för att finansiera TV-produktion. Reklam når oss redan nu i satellitsändningar, och mer kommer. Upprätthållandet av monopolet och reklamförbudet skapar dessutom stora skillnader för människor med olika utbildningsbakgrund och från olika regioner. Storstadsbon med goda språkkunskaper får möjligheter till fritt val mellan olika kanaler som han eller hon kan väl tillgodogöra sig medan glesbygdsbon eller de som inte behärskar främmande språk blir hänvisade till de två svenska kanalerna, video och förhoppningsvis Tele-X. Frekvenser för radiooch TV-sändningar är en allmän nyttighet och bör därför kunna komma hela svenska folket till godo. Etableringsfriheten borde i ett samhälle som vårt vara självklar. Reservanterna har i reservation nr 1 redogjort för hur en reklamfinansierad TV-kanal skulle fungera. Jag ser det som en ljuspunkt att inte ens de svenska socialdemokraterna i längden kommer att kunna hålla stånd mot utvecklingen och förr eller senare får vi säkert en fristående TV 3. Det är bara det att tiden löper fort. Inga planer finns på hur Sveriges Radio skall kunna konkurrera med de kommande satellitsändningarna, vilkas inflytande inte får underskattas. Herr talman! På några punkter hemställer utskottet om att riksdagen skall godkänna vad utskottet anfört. Det gäller bl.a. den s.k. tappningsrätten i samband med tillkomsten av en fjärde FM-kanal. Utskottet förutsätter här att Sveiges Radio med sitt kulturpolitiska ansvar inte tillåter att kanalen utöver lokalradions egna sändningar kommer att domineras av Riksradions program 3. Det skulle enligt utskottets uppfattning kunna medföra att vi fick två radiokanaler, som huvudsakligen präglades av lätt underhållning och lätt musik. Samarbetet mellan Riksoch Lokalradion löper icke så väl som det finns förutsättningar för. Utskottet anser att det är möjligt att ytterligare fördjupa denna samverkan. Åtskilliga motioner har väckts med anledning av att distriktsindelningen för Sveriges Radio inte alltid följer länsgränserna. För närvarande ingår inte hela Gävleborgs län i Gävle-Dala-distriktet, vilket inte är i linje med de önskemål som riksdagen uttalade 1978. Likaså är Södermanland uppdelat på två distrikt, vilket medför att vissa delar av länet får nyhetssändningar över Tvärsnytt och andra över Östnytt. Brister i regionaltäckningen av landet finns på flera orter. Kulturutskottet anser att det är motiverat att särskilda åtgärder vidtas för att man skall komma till rätta med de här olägenheterna. Regeringen bör därför ge televerket i uppdrag att i samråd med Sveriges Radio kartlägga behovet av särskilt angelägna insatser för att förbättra situationen. Utskottet anser sammanfattningsvis att programbolagen i framtiden bör få bestämma om lokal och regional indelning, men som regel bör gälla att gränserna för programbolagens verksamheter endast undantagsvis bör bryta någon länsgräns. I verkligheten innebär detta att invånarna i Gävle och Södermanland kan se framtiden an med ökad tillförsikt. I reservation nr 9 tar utskottets moderata ledamöter upp frågan om medelsberäkningen för Sveriges Radio tillsammans med propositionens förslag om höjning av mottagaravgifterna. Vi måste bygga våra bedömningar på vårt krav på en fristående reklamfi nansierad TV 3, vilket kommer att medföra att vi minskar kraven på Sveriges Radio. Rationaliseringsverksamheten vid Sveriges Radio bör också kunna drivas vidare. Dessutom kommer de nya programsättningsprinciperna utan tvivel att medföra besparingar. Hade så inte varit fallet, hade statsrådet med all säkerhet inte föreslagit omorganisationen. Detta medför att vi yrkar avslag på förslaget om höjning av mottagaravgiften och därmed begränsar Sveriges Radios medelsbehov till 2 miljarder kronor. Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 21 är inte särskilt tjockt, men det är komprimerat. Detta innebär att jag här bara har gjort en översikt av vissa områden. Det finns mycket att säga om bl.a. verksamhetens inriktning på t.ex. handikappade av olika slag, utbildningsradion och andra områden. Det mest märkvärdiga med de nya avtal som nu kommer att tecknas är att de innebär mycket små förändringar i förhållande till vad som nu gäller. Moderbolaget kommer att få ett större och övergripande ansvar, men i övrigt kommer verksamheten att i stort fortgå som nu. Vi moderater kan med glädje konstatera att det avtal som tillkom under en borgerlig regering har visat sig vara så bra att de krav på genomgripande förändringar som socialdemokraterna förutsatte skulle bli aktuella när beredningsgruppen tillsattes har fått läggas åt sidan. Jan-Erik Wikström kommer närmare att beröra detta. Låt mig till sist tillägga att utskottet har känt ett kulturpolitiskt ansvar vid behandlingen av propositionen och motionerna. För många människor utgör TV och radio de främsta källorna till kulturupplevelser. I begreppet public service ligger ett ansvar för Sveriges Radio att beakta detta faktum. Det är därför viktigt att produktionen av svenska program diversifieras, att frilansmedverkan får öka och att utläggningen av produktionsuppdrag ligger på en hög nivå.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

Herr talman! En av de viktigaste förutsättningarna för att Sveriges Radio skall kunna fylla sin funktion i samhället på rätt sätt är att det kan bedriva sin verksamhet fritt och självständigt. Det räcker inte med att dess integritet inte träds för när. Det bör inte heller finnas utrymme för misstanken att dess verksamhet till någon del bestäms av ovidkommande hänsyn. Därför är det så viktigt att varken de politiskt styrande, statliga myndigheter, intresseorganisationer eller kommersiella intressen tillåts öva inflytande på programverksamheten. Det är angeläget att företagets organisation utformas så, att vi får bästa möjliga garantier för att inga utomstående krafter direkt eller indirekt påverkar förhållandena inom företaget. Radioföretagens integritet kan hotas från flera olika håll. Vi får inte blunda för det faktum att allteftersom etermediernas spridning och genom slagskraft ökar, allteftersom radion och televisionen blir alltmer dominerande informationsmedier, ökar också risken för att deras frihet och självständighet sätts i fråga. Det är ingen händelse att talet om en politisk styrning av verksamheten — som ett hot, en risk och tyvärr stundom också som ett önskemål — har blivit vanligare under senare år. Tendenser i den riktningen måste konsekvent och kraftfullt motarbetas. Det är nödvändigt att vi med alla tillgängliga medel slår vakt om Sveriges Radios integritet. Några inskränkningar i principen om etermediernas frihet och självständighet får inte ske. En förutsättning för att denna grundläggande princip skall kunna hävdas framgångsrikt är emellertid att friheten och självständigheten tillämpas under strikt iakttagande av det ansvar som ställningen som ett företag i allmänhetens tjänst ålägger Sveriges Radio, dess ledning och dess medarbetare. Kravet på opartiskhet och saklighet och dess praktiska tillämpning är här centralt. Innebörden av detta krav kan förändras i takt med att debatten om olika företeelser i vårt samhälle blir öppnare. Självfallet bör programföretagen ha ett ansvar för att debattdeltagare, intervjuade och andra liknande medverkande ges möjlighet att uttrycka personliga åsikter och uppfattningar. Det är viktigt med tanke på yttrandefriheten i radio och TV att programföretagen visar stor generositet i detta avseende. Men man bör också liksom hittills kunna kräva att en mängd olika åsikter får komma till tals. Den enskilde bör oavsett åsiktsriktning ha möjlighet att i skilda sammanhang lägga fram sin personliga uppfattning i de ämnen som behandlas. Det är därför naturligt att kräva att varje programföretag svarar för att balans uppnås inom dess egen programverksamhet. Detta betyder inte att man inkräktar på radiooch TV-journalisternas möjligheter att välja den arbetsmetod och de infallsvinklar som bäst gagnar det ämne och den händelse som de vid ett visst tillfälle vill behandla. Också ensidiga program kan godtas, om programföretaget i ett annat för publiken naturligt sammanhang redovisar andra uppfattningar i samma ämne. På det här sättet tillgodoser kravet på opartiskhet både en vidsträckt yttrandefrihet och publikens möjligheter att få en konkret och allsidig information i radio och TV. Dessa principer förde jag fram i den riksdagsdebatt som föregick 1978 års beslut om Sveriges Radios verksamhet för avtalsperioden 1978-1986. De principerna ligger till grund också för den proposition som kammaren i dag behandlar. Men 1978 var det strid om det organisationsförslag för Sveriges Radio som jaglade fram. Jag minns att Georg Andersson hårt kritiserade propositionen. Jag minns att Olof Palme, som då var oppositionsledare, mot slutet av debatten gick och deklarerade att socialdemokraterna ansåg sig ha fullt fria händer att föreslå en ändring av Sveriges Radios organisation efter ett regeringsskifte. Det är mot denna bakgrund, herr talman, inte underligt att jag i dag uttalar min tillfredsställelse över att den socialdemokratiska regeringen nu föreslagit en i stort sett oförändrad organisation för Sveriges Radio för avtalsperioden 1986-1992. Den proposition som vi i dag tar ställning till är signerad av Bengt Göranssson, men också av Olof Palme. De invändningar som i debatten 1978 anfördes mot förslaget har visat sig grundlösa. Numera inser även socialdemokraterna att det är en fördel med ett sammanhållet företag i koncernens form med ett moderbolag och fyra självständiga programbolag i stället för socialdemokraternas modell med ett bolag med Lokalradion som enda dotterbolag och Utbildningsradion utanför koncernen. Det är sällan man läser en proposition, där det föredragande statsrådet på så gott som samtliga punkter instämmer i vad hans företrädare sagt. Det gäller framför allt i programfrågorna. Naturligtvis är detta bra. Enigheten inför dagens beslut är mycket stor. Det beror på att regeringen har valt att följa 1978 års beslut på alla väsentliga punkter. Det beror vidare på ett gott arbete i den parlamentariska beredningen. Det beror också på det sakliga granskningsarbete som kulturutskottet svarat för. Enligt min mening har kulturutskottet gjort värdefulla preciseringar, t.ex. om Utbildningsradion och om utnyttjandet av en fjärde radiokanal. Under utskottsarbetet har vi från folkpartiets sida föreslagit att en ytterligare höjning av mottagaravgifterna skulle ske för att minska underskottet i radiofonden och för att finansiera de uppgifter som utskottet nu ålägger televerket. Även centern och vpk har varit beredda att på detta sätt förstärka resurserna för Sveriges Radio. Men socialdemokraterna har inte velat medverka till en sådan höjning. Jag beklagar det. Det hade varit motiverat med hänsyn till de tilläggsuppgifter som kulturutskottet nu lägger på Sveriges Radio och televerket. Vi har emellertid eftersträvat enighet också i denna fråga och har därför inte fört fram vårt förslag som en särmening. På en avgörande punkt har vi från folkpartiet reserverat oss mot utskottets skrivning, nämligen beträffande en friare etablering av TV-företag. Denna fråga har inte varit föremål för arbete i den parlamentariska beredningen. Vi anser att utvecklingen på TV-området är så snabb att det krävs snara riksdagsbeslut för att hålla takten med denna utveckling. Regeringen anger inga riktlinjer för detta, och därmed kommer viktiga beslut att skjutas på framtiden. Det gäller t.ex. den svenska televisionens förmåga att konkurrera med utländska satellitprogram och tillkomsten av en från Sveriges Radio fristående TV-kanal. Vi anser att en fristående TV-kanal bör inrättas. Den bör kunna finansieras med reklamintäkter. Utländska satellitsändningar når redan Sverige och kommer snart att göra det i väsentligt större utsträckning. Alla dessa sändningar finansieras med reklam. Svenska företag bör inte hänvisas till utländska kanaler för att få annonsera sina produkter i TV på den svenska hemmamarknaden. TV-reklam förekommer nu i de flesta europeiska stater. Erfarenheterna från jämförbara länder tyder på att farhågorna för negativa effekter av TV-reklam för tidningsutgivningen har varit överdrivna. Det tycks snarare vara direktreklamen än dagspressens annonser som påverkas. Reklamfinansiering av en kanal inom Sveriges Radio vidgar inte mångfalden och yttrandefriheten utan cementerar snarare monopolet. En kombination av licensoch reklamfinansiering innebär vidare en oemotståndlig frestelse för statsmakterna att hålla igen tilldelningen av licensmedel och leder lätt till oförändrade, men mera osäkra resurser för programverksamheten. Ett företag som svarar för en ny TV-kanal bör ha från staten fristående ägare. Ingen delägare bör ha ett dominerande inflytande. Frekvenser för radiooch TV-sändningar är en allmän nyttighet, varför de bör användas på ett sådant sätt att de i möjligaste mån kommer hela folket till godo. Liksom Sveriges Radio bör därför ett fristående TV-bolag sluta avtal med staten om vissa villkor för verksamheten. Regler som bör gälla för TV 3, liksom för Sveriges Radio, är bl.a. krav på saklighet och opartiskhet, vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet och på att tillämpa principerna om allas lika värde och den enskildes frihet och värdighet. Överträdelser bör prövas av radionämnden. Den tid som står till buds för reklam bör begränsas. För att förhindra att reklamköpare påverkar programmens utformning kan man pröva att sälja annonstider via ett från programbolaget fristående företag, som köper tillgänglig annonstid av programföretaget och sedan säljer den till hugade annonsörer. Reklaminslag får sändas bara mellan program och under ett maximalt antal minuter per timme. Det nya företaget bör ges stor självständighet. Det ligger emellertid i dess eget intresse att se till att TV 3 har ett brett programutbud som riktar sig till många olika intressegrupper. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Bortsett från den punkt som jag nu berört och frågan om lokalisering av rikskanalen i TV, där majoritetens ståndpunkt är utomordentligt luddig, råder det bred enighet bakom det utskottsbetänkande som kammaren nu skall ta ställning till. Det finns anledning att vara tillfredsställd med detta. Nu har politikerna angivit förutsättningarna för Sveriges Radios verksamhet för den kommande sexårsperioden. Sedan blir det programföretagens sak att ta det fortlöpande ansvaret för de program som beslutet ytterst tar sikte på. Programmen är till för lyssnarnas och tittarnas skull. Sveriges Radio och dess programföretag skall även i fortsättningen stå i allmänhetens tjänst.

Herr talman! Det förestående beslutet om Sveriges Radios verksamhet har större betydelse för landets medborgare än man kanske allmänt tror. Liksom tidigare skall den centrala målsättningen för verksamheten vara att den skall stå i allmänhetens tjänst. Detta innebär bl.a. att företagets publicistiskt oberoende ställning skall garanteras. Det nya förslaget innebär — och det är en väsentlig ändring — att Sveriges Radio i fortsättningen får bestämma i nu riksdagsbundna frågor — t.ex. om sändningstidens längd och den regionala och lokala indelningen. Även i vissa andra frågor får koncernen vidgade befogenheter att anpassa sin verksamhet till en förändrad mediesituation. Även om det bakom detta förslag till organisation och ändrade riktlinjer finns en bred enighet över partigränserna, finns det anledning att i det fortsatta arbetet, som tidigare sagts, ta vederbörligt intryck av vad som förevarit i förarbeten, i motioner och även i denna riksdagsdebatt. Här måste man ställa sig litet tveksam till det som Prot. 1985 TV:s verksamhet inför den nya avtalsperioden, om det är på det sätt som tidningen refererar. Låt mig uttrycka det värdefulla i att det när det gäller de frågor i propositionen som nu tas upp råder en bred enighet. Detta är av stort värde för alla som direkt berörs, och det är många människor. Sveriges Radio skall vara så konstruerat att koncernen har ett moderbolag och fyra dotterbolag med programföretag. Vi i centern tycker att det är bra att denna organisation får bestå. Innan jag ytterligare kommenterar organisationen vill jag ta upp några saker beträffande utgångspunkter och de centrala målen. Liksom fallet varit under den innevarande avtalsperioden bör kvalitet, integritet, mångfald och decentralisering vara vägledande för verksamheten också under den kommande avtalsperioden. Ett folkbildningsansvar bör åvila alla programbolag inom företaget. Inom svenskt kulturliv har Sveriges Radio/TV ett stort ansvar när det gäller att spegla, förmedla och främja detta på olika sätt. Det bör kunna ske ännu effektivare än som i dag är fallet genom en ökad andel svenskproducerade program och även genom en ökning av regionalt producerade program inom företagen. När det gäller etiken i programutbuden har Sveriges Radio ett stort eget ansvar. Det är angeläget att understryka detta, eftersom det inte kan, eller bör, ske någon förhandsgranskning av programmen. Även om prövningar i efterhand sker i radionämnden, vilka blir allmänt vägledande, är det själva sändningstillfället som präglar utbudet. En fråga där allmänheten har stort intresse av att få veta något om utvecklingen är våldsinslagen i TV. Statsrådets uttalande i propositionen att den ökning av underhållsvåldet som har ägt rum i biograffilm och kommersiellt producerade TV-program inte bör återspeglas i den svenska televisionens programutbud är ett viktigt och bra besked. I föreliggande betänkande refererar utskottet riksdagens beslut från 1978, nämligen att det är en oavvislig skyldighet för programföretagen att låta programutbudet präglas av stor försiktighet när det gäller våldsskildringar och våldsinslag. I alldeles särskilt hög grad bör detta iakttas i fråga om program som är avsedda för barn eller som genom sin placering kan bli sedda av barn. Det sades också att våldet i underhållningsprogrammen bör minskas så långt det är möjligt. Utskottet vidhåller med bestämdhet denna vägledande princip, och det tycker jag är bra. Även andra viktiga frågor i programverksamheten finns utförligt redovisade i utskottets betänkande. Låt mig ändå nämna ytterligare en fråga. Det gäller mediernas betydelse för språkvården. Radio och TV har ett stort ansvar för den språkliga kulturen och för språkbehandlingen. Programmen har stor genomslagskraft både i fråga om det allmänna språkbruket och i fråga om många enskildas språkbruk. Den ökade insikten om att vi måste värna om den nationella kulturen gör att vården om vårt språk blir allt viktigare. Svordomar bör självfallet undvikas i alla andra sammanhang än där det 11 gäller konstnärliga krav och äkthetsvärde. Den föreslagna organisationen för TV med två kanaler, en Helsingforssoch en rikskanal, innebär att de uppställda målen om kvalitet, mångsidighet och decentralisering säkrare än nu kan nås. Särskilt den regionala produktionen bör utvecklas så att det når upp till de tidigare uppställda 40 procentsmålet, och den bör självfallet också ytterligare ökas. Förutsättningen är dock att kanalerna får likartade ekonomiska förutsättningar. Även en likhet i sändningstider bör eftersträvas. När det gäller rikskanalen är det en viktig inriktning att landets olika TV-distrikt får likartade resurser för verksamheten. Särskilt viktigt är det att de små distrikten tillförs resurser så att de kan motsvara de krav som ställs på en regionaliserad programverksamhet. TV bör kunna spegla förhållandena någorlunda likartat mellan olika geografiska områden. Låt mig ta ett exempel från mitt eget hemdistrikt Gävle-Dala. Distriktets kulturliv är synnerligen rikt och mångfasetterat. Det gäller traditionella kulturområden som musik, teater, bildkonst, litteratur och museiverksamhet. Även betraktat i ett vidare kulturperspektiv intar distriktet en särställning inom områden som rekreation och turism, sport och idrott samt folkrörelseliv. I distriktet har också Sveriges dövas riksorganisation sin folkhögskola med en synnerligen omfattande verksamhet. Utöver det kulturpolitiska området är TV ett verkningsfullt regionalpolitiskt instrument. Detta är också en angelägen insats i en decentraliserad verksamhet. Denna beskrivning visar inte bara hur viktigt det är att de små distrikten får tillräckliga resurser utan också att den regionala produktionen och sändningen i rikskanalen kan berikas på ett bra sätt om man eftersträvar en sådan ekonomisk resurslikställighet. Ett alltmer framträdande krav är att regionala distriktsindelningar inte bör bryta länsgränserna. Länen utgör grunden för samhällsoch näringslivsplanering. Föreningslivet är ofta knutet till distrikt som sammanfaller med länen, och även kulturlivet i övrigt har ofta länsförankring i sin organisation. Målsättningen måste enligt vår uppfattning vara att man så snart som möjligt uppnår att distriktsindelningen för TV och radio följer länsgränserna och kommungränserna. En fråga som rönt stort intresse är var ledningen för rikskanalen skall lokaliseras. Utskottets majoritet slår fast att de argument som redovisats visar att det finns skäl, för den händelse beslut fattas om en kanalkonstruktion med en Helsingforssoch en rikskanal, att förlägga ledningen för rikskanalen till en ort utanför Helsingfors. Vid val av förläggningsort bör enligt majoriteten hänsyn tas till såväl ekonomiska som kulturpolitiska faktorer. Även regionalpolitiska skäl bör vägas in i sammanhanget. Med det yttrandet ger man Sveriges Radio en fullmakt in blanko att besluta. Nu måste jag ställa frågan: Är det allvar i denna viljeinriktning om en förläggning utanför Helsingfors, eller är det fråga om en politisk fint, att man vill ge intryck av att man vill detta men låter Sveriges Radio besluta någonting helt annat? Det vore intressant att få denna fråga besvarad i dagens debatt. Från de icke-socialistiska partiernas sida har vi i reservation 4 sagt att argumenten för att förlägga ledningen för rikskanalen till en ort utanför Helsingfors har stor tyngd. Vi tycker därtill att lokaliseringen av en TV-kanal är en så central fråga att den kräver en öppen debatt innan beslut fattas, och material härför bör tas fram. Om en lokalisering inte kan ske utan ökade Prot. 1985 TV att av ekonomiska skäl uraktlåta att ta hänsyn till riksdagens viljeinriktning. Detta, herr talman, var några synpunkter på en stor och principiellt viktig fråga. Frågan om en annan finansiering av Sveriges Radio/TV:s verksamhet än över licensmedel återkommer i ett senare sammanhang. Därför finns det inte anledning för mig att kommentera motioner och reservationer i den frågan just i dagens debatt. Med det framförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! En självständig radio och television som står oberoende både gentemot privata vinstintressen och gentemot statsapparaten är av central betydelse för vår demokrati, för den fria och öppna debatten, för ett levande kulturliv samt för att olika minoritetsgruppers intressen skall tillgodoses. Riksdagens intresse för dessa frågor belyses, på gott och ont, av att inte mindre än ett sexiotal motioner har väckts i anslutning till radiooch TV-frågorna. På gott därför att det visar på ett levande intresse för vad som kanske är vår viktigaste massmedium och borde vara vårt mest betydelsefulla kulturmedium. På ont därför att en hel del motioner uttrycker en önskan att gå in och rumstera om i alla möjliga och omöjliga avseenden i Sveriges Radio/TV — såväl organisatoriskt som programpolitiskt. Låt oss gärna, herr talman, här i kammaren diskutera alla dessa frågor, också förekomsten av eventuella svordomar i radio och TV, Karl Boo. Men Gud bevare mig för en riksdag som vill spela rollen av censor eller överordnad redaktionschef. Gud bevare mig för en riksdag som skall styra journalistiken! När de borgerliga kom till makten 1976 fanns det bland högerkrafterna en sedan länge uppdämd önskan om att få förrätta ett lustmord på Sveriges Radio/TV. Den borgerliga kompromiss som så småningom syddes ihop gick emellertid inte så långt. Radion och televisionen skulle omorganiseras i en massa bolag med styrelser och byråkrater och personalchefer och allt möjligt improduktivt. Resultatet blev inte mer mångfald och skaparkraft. Resultatet blev — åtminstone för en tid — en enda röra som kostade en massa pengar och hämmade programverksamheten. Det bästa vore egentligen, herr talman, att återgå till den gamla modellen med ett sammanhållet radiooch TV-bolag. Men en ny omorganisation skulle kanske i dagsläget innebära påfrestningar på personalen och kosta en massa nya pengar. Så låt oss i stället ta ytterligare några steg i den riktning som såväl regeringen som utskottet förordar, dvs. förstärka moderbolagets ställning. Det finns rationella, ekonomiska och administrativa skäl därtill. Det finns också journalistiska skäl till att det räcker med ett enda avtal mellan staten och Sveriges Radio. Reglerna om opartiskhet och saklighet bör inte snävas in för mycket. Det är självfallet viktigt att dessa regler respekteras. Men när man gör en bedömning av hur avtalet följs, bör man ta hänsyn till det samlade programutbudet i radion och televisionen. Tendensen att varje 13 enskilt program skall vara sakligt och opartiskt intill menlöshet betackar jag mig för. Herr talman! I en tid då kommersialismens krafter gör sig allt bredare finns det anledning att fridlysa åtminstone några områden. Låt oss hålla svensk television och radio fria från påträngande och primitiv reklam. Jag fruktar att små eftergifter till en början kommer att riva upp hela fältet, och sedan finns det nog ingen återvändo. public service-principen, dvs. radio och TV i allmänhetens tjänst, förutsätter faktiskt reklamfrihet. Den satellitsända okulturen skapar naturligtvis problem. Men inte tror jag att våra svenska företag går under om de inte får annonsera och göra reklam för sina produkter i radio och TV. Och låt oss inte genom reklam-TV skapa ytterligare problem för dagspressen, som redan arbetar under ytterst svåra förhållanden. Det är trist, Karl Boo, att centerpartiet nu kapitulerat och förordar reklam i Sveriges Radio/TV. Och det är ännu tristare för mig att vissa kretsar inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen är på väg åt samma håll. Jag uppskatter mycket kulturministerns insatser för att hålla tillbaka dessa strömningar. Moderaterna och folkpartiet vet vi ju sedan länge var vi har. De använder, misstänker jag, helt enkelt reklamfrågan som ett bräckjärn för att släppa in privata vinstintressen i radio och TV. Deras söta modell för hur en reklamfinansierad ny tredje TV-kanal utanför ramen av Sveriges Radio/TV skulle se ut är totalt orealistisk, och det vet förstås både moderaterna och folkpartiet. På det sättet finansierar man inte ett nytt TV-bolag. Det kan man möjligheten lyckas med om den ohämmade kommersens krafter släpps fria. Och det är väl också meningen, men det passar inte moderaternas och folkpartiets strategi att tala högt om detta i dag. Herr talman! Som radiolyssnare och TV-tittare undrar man ibland om radiooch TV-ledningen redan vill konkurrera med en del av de mest vulgära satellitprogrammen. Radiochefen tycks osäkra sin revolver när han hör talas om kulturprogram. Idiotiska lyssnarundersökningar får motivera att s.k. smala program trängs tillbaka. Barnen, som förmodligen inte deltar i de här opinionsundersökningarna, har fått färre program. ”Snuttifiering” och ”nyhetisering” har blivit två begrepp i debatten. Korta, häftiga, dagsaktuella snuttnyheter och pratshower får breda ut sig på bekostnad av överblick och sammanhang. Nu skall jag i och för sig inte måla fan på väggen. Alltjämt görs väldigt många bra program i både radio och TV. Det gäller nyhetssändningarna också, det gäller kulturprogrammen och mycket annat. Men det finns, herr talman, oroande tendenser av det slag som jag nyss berört. Jag hoppas att man klarar upp de här problemen inom Sveriges Radio/TV. Några riksdagsbeslut om det ena eller andra programmet skall vi absolut inte fatta. Det gäller också idéerna om en uppdelning av TV i en s.k. Helsingforsskanal och en s.k. rikskanal. Personligen tror jag det vore vettigare med två kanaler inom ett sammanhållet bolag, vilka har uppgiften att komplettera varandra. Utskottet anser däremot att det finns starka argument för den tidigare nämnda kanalklyvningen. Det må vara, men den frågan bör Sveriges Radio/TV bedöma självständigt utifrån journalistiska och ekonomiska utgångspunkter och utan något särskilt riksdagsbeslut. Det gäller också Herr talman! Utskottet ger grönt ljus för en fjärde radiokanal, FM 4-nätet, 3 juni 1986 att disponeras av lokalradion. Alldeles utmärkt! Men hur skall kalaset betalas? Det lär bli pannkaka av projektet om inte medel ställs till förfogande. Man kan naturligtvis i likhet med utskottsmajoriteten önska sig allt möjligt av Sveriges Radio/TV utan att samtidigt ställa ordentliga resurser till förfogande. Men skall vi få fler egenproducerade program, bättre service till handikappgrupperna — vilket är helt nödvändigt —, fler invandrarprogram och mycket annat gott, då måste vi också vara beredda att betala. Det är bakgrunden till att vi i vpk vill fördubbla höjningen av mottagaravgiften från 60 till 120 kr. Nedskärningarna inom radio och TV har haft många negativa konsekvenser. Nu är det dags för offensiva satsningar i stället för utskottsmajoritetens försiktighet och moderaternas svältkur. Förutsättningarna för en skattefinansiering av vissa delar av verksamheten bör också utredas, t.ex. i fråga om sändarnätet. Herr talman! Mottagaravgiften för radio och TV i vårt land är lägre än i flera av våra grannländer, trots att vi har ett mycket större programutbud. Fortfarande kan vi dagligen lyssna till tre radiokanaler och se på två TV-kanaler för en lägre kostnad än vi lägger ner på en kvällstidning. En måttlig höjning av mottagaravgiften, vilket vi föreslår, skulle säkert inte leda till något ramaskri från radiooch TV-publiken. Men en sådan höjning skulle kunna befrämja programkvaliteten, möjliggöra fler svenskproducerade program, inte minst på kulturområdet, i stället för amerikanska såpoperor som t.ex. Dallas och Dynasty. Släpp fram de skapande krafterna både bland personalen inom Sveriges Radio/TV och bland frilansmedarbetarna genom att ge dem bättre arbetsmöjligheter och ökade resurser! Det är på det sättet och inte genom kommersialisering och amerikanisering vi skall möta rymdverksamheten på medieområdet. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna 2, 3, 5, 6, 7 och 10.

Herr talman! Bo Hammar gjorde ett mycket intressant inlägg. Han började med att kritisera de borgerliga partierna för att vi anlägger synpunkter på programprincipen. Han tog som ett exempel det som utskottet har anfört om språkvård och svordomar. Jag är glad över att Alexander Chrisopoulos visar större känsla för vikten av språkvård i Sveriges Radio än Bo Hammar gör. Därefter övergick Bo Hammar med ett raskt grepp till att från riksdagens talarstol kommentera det journalistiska arbetet inom Sveriges Radio med synpunkter på tablåerna, med synpunkter på enskilda program och med utdömande av både personer och program. Det är en något tvetydig hållning. Det fanns dock en ljuspunkt — Bo hammar började med att använda uttrycket Gud bevare oss. När Bo Hammar avstår från att citera Lenin och i stället åberopar Gud, visar det att allt hopp inte är ute ens för honom.
Herr talman! Det svänger onekligen om Bo Hammars språkbruk i dagens debatt. Dels ber han, dels åberopar han en viss potentat. Han bad om att vi inte skulle inför censur: Jag tycker då att han lyssnade dåligt på vad jag sade. Jag underströk nämligen med skärpa att vi självfallet inte skall ha någon typ av censur. Det är över huvud taget inte möjligt med förhandsgranskning av programmen i Sveriges Radio och TV — därom borde vi vara eniga. Den exemplifiering som jag gav uttryck för var att man borde reducera t.ex. användandet av svordomar förutom när de ur äkthetssynpunkt är nödvändiga. Man får nästan ett intryck av att Bo Hammar ber om mer svordomar i Sveriges Radio och TV. Menar han verkligen att det skall vara på det sättet för att språket skall bli mustigare? Med min exemplifiering vill jag bara säga att det är här i riksdagen som vi skall framföra de synpunkter som finns ute bland folk. Bo Hammar, förslaget innebär att Sveriges Radio och TV får total frihet att forma sitt programutbud med hänsynstagande till vad som kan vara angeläget från andra synpunkter som vi har anledning att framföra här i riksdagen.
Herr talman! Karl Boo säger att jag åberopar en viss potentat, och Jan-Erik Wikström beklagar att det är Gud och inte Lenin som jag åberopar. Jag skall försöka undvika att åberopa någon av dessa potentater i kommande kammardebatter. I själva sakfrågan, Jan-Erik Wikström, menar jag att vi skall framföra synpunkter på programmen och på Sveriges Radios och TV:s verksamhet, och vi kan gärna diskutera dem intensivt. Men jag vill inte att riksdagen skall fatta några beslut om programmen. Vi skall inte dela upp radio och TV, organisera om dem och ställa till med en mängd problem. Vi skall inte fatta beslut i olika journalistiska frågor, utan det är frågor som det måste åvila styrelserna, journalisterna och övrig personal på Sveriges Radio att besluta om. Men det är frågor som den svenska riksdagen icke desto mindre gärna kan diskutera, därför att de är viktiga.
Herr talman! Vart sjätte år har riksdagen möjlighet att ta ställning till de principer som ligger till grund för avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Mellan dessa tillfällen brukar vi inte ta upp dessa saker. När det ställs enkla frågor om dem brukar det ansvariga statsrådet hänvisa till gällande avtal. Men vart sjätte år bör vi naturligtvis ha möjlighet att få diskutera programprinciper. Till dem hör, tycker jag, frågan om språkvården, speglingen av våldet och frågan om hur jämställdheten återges i radiooch TV-program. Däremot tycker jag inte att man skall utdöma enskilda program och programserier eller medarbetares eller chefers uttalanden. Det är att gå litet för långt. Jag är alltså mer återhållsam när det gäller att lägga mig i vad Sveriges Radio sysslar med än vad Bo Hammar är.
Herr talman! Det var intressant att höra att Bo Hammar gör en reträtt i 3 juni 1986 sina mycket karska och felaktiga påståenden. Jag vill också uttrycka den bestämda meningen att det är vid tillfällena inför avtalens skrivande som Sveriges riksdag har möjlighet att framföra angelägna synpunkter på skilda områden, t.ex. språkvården för att ta ett berört område. Det känns litet underligt att Bo Hammar gör en antydan om att denna kammare i det avseendet inte skulle kunna representera Sveriges folk och uttrycka sin mening om vad som skall vara vägledande i ett avtal. Men det är ett avtal som självklart ger Sveriges Radio-koncernen frihet att från sina utgångspunkter ta hänsyn och ställning på ett sätt som man själv bör ha det slutliga ansvaret för.
Herr talman! Jag har ingen speciell uppfattning om huruvida det svärs för mycket eller för litet i Sveriges Radio och TV. Jag tycker i och för sig att man kan diskutera den typen av frågor. Låt oss, som jag sade tidigare, diskutera programinnehåll. Jag har själv berört exempelvis innehållet i kulturprogram i Sveriges Radio. Det viktiga är bara att vi är överens om att det är frågor som vi här i riksdagen inte skall fatta beslut om. Inte heller skall vi fatta beslut om nya konstruktioner av en Helsingforsskanal, en rikskanal, lokaliseringen av dem osv. Vi skall fatta vissa övergripande beslut. Men i övrigt skall vi överlämna frågorna till Sveriges Radio-koncernen, dess styrelse och personal.

Herr talman! Jag minns när Olof Palme ställde frågan: Vem älskar Sveriges Radio? Jag minns också att jag då tänkte: Det är fler som älskar Sveriges Radio än Virginia Woolf, tyvärr. Catarina Rönnung påpekade att jag tidigare sagt att kvaliteten kostar pengar. Det står jag för. Men jag sade också — och om Catarina Rönnung hade lyssnat hade hon hört det — att mer pengar inte alltid ger bättre kvalitet. I ett monopolföretag som Sveriges Radio har den tanken blivit förhärskande att sambandet mellan kvalitet och pengar helt och hållet är linjärt. Det motsätter jag mig. Dessutom tycker jag att man skall se hur propositionen och utskottsbetänkandet i väldigt hög grad präglas av synpunkter på hur det fortsatta arbetet skall medföra rationaliseringsvinster. Sedan tog Catarina Rönnung upp frågan om utflyttningen av ledningen för rikskanaler. Hon sade bl.a. att man skall använda sig av befintliga medel och icke av radiofonden. Jag vill ställa en konkret fråga: Om nu Sveriges Radio, efter det att majoriteten vunnit omröstningen i riksdagen, skulle vilja flytta ut Sveriges Radio, vilka befintliga medel skall man då använda? Catarina Rönnung sade att vi skall akta oss för att uppmana riksdagen att begära att regeringen kommer tillbaka i fråga om mera pengar. Det är verkligen märkvärdigt att tro att beslutet skulle kunna bli opartiskt och opåverkat av ekonomiska realiteter, om man inte från riksdagens sida kan garantera att beslutet kan träffas fritt och utan hänsynstagande till de ekonomiska konsekvenserna. Dem måste riksdagen få ta. Vårt förslag om en tredje kanal är icke en tulipanaros, det är ett blommande tulpanfält, Catarina Rönnung. Vi har icke — jag tror det är viktigt att säga det eftersom det är så väsentligt att ha program med antisnaskpropa

Herr talman! Catarina Rönnung höll ett mycket fridfullt anförande, och det tycker jag var bra. Vi är ju i stort sett överens. Detta är en total reträtt från de ståndpunkter som man framförde 1978. Mot bakgrund av detta skulle jag vilja ge ett litet vänskapligt råd till Catarina Rönnung: Ta inte i så häftigt i kritiken av en tredje, fristående kanal! Det kan ju hända att någon när den väl har införts i Sverige kommer och citerar Catarina Rönnung. ”En vacker tulipanaros som inte låter sig göras i praktiken” — ja, det är verkligen ett blommande språk! Men nu är det ju så att det finns ett stort antal länder i Europa där man har just detta system. Jag vill gärna fråga: När hon ser ITV:s program i England, slås Catarina Rönnung av skräck inför detta utbud? Eller när hon tittar på Finlands andra kanal? Det är ju fullt möjligt att omge också en sådan kanal med sådana regler att vi kan garantera att programkvaliteten hålls. Den viktiga frågan är hur de reglerna skall se ut och hur vi skall kunna skapa detta tillsammans. I övrigt var det ett fridfullt anförande.
Herr talman! Jag skall endast på en punkt ta upp vad Catarina Rönnung sade, nämligen om en eventuell lokalisering av rikskanalen utanför Helsingfors. Jag trodde att hon skulle förklara vad utskottets majoritet menar, men i hennes fall kan man väl tillämpa det gamla ordstävet: Förklara inte, det blir bara värre! Jag fick i alla fall ingen klar uppfattning om vad hennes förklaring innebar.

Då tycker jag det är riktigare att säga som vi reservanter gör: Kom tillbaka till riksdagen så vi får diskutera frågan vidare.

Resursfördelningen över landet skall således ta hänsyn till även de små distriktens förutsättningar att arbeta.
Herr talman! Jag har inte så förskräckligt mycket att polemisera med Catarina Rönnung om, men en punkt vill jag ändå ta upp. Hon nämnde FM 4-nätet. I mitt inledningsanförande var också jag inne på att det är alldeles utmärkt att ett sådant inrättas. Frågan är bara: Hur skall vi klara av detta om inte ökade resurser ställs till förfogande? Det finns nämligen inga 21 Prot. 1985/86:160 medel för att klara programverksamheten. Hur skall lokalradion kunna klara Och vad kommer dens.k. fria tappningsrätten — en teknisk term — från alla andra programkanaler att leda till? Innebär det inte att lokalradion kommer att ta vissa populära godbitar från särskilt P 1? Och hur kommer då P 1 att kunna stå sig i konkurrensen? Jag tror att om man skall göra på det sättet måste man också se till att det finns personal så att det räcker till, att det finns ekonomiska möjligheter att genomföra den här tekniska förändringen.

Herr talman! Låt mig börja med att hålla med Catarina Rönnung. Jag har också uppfattningen att det är felaktigt att lägga fram kostnadsberäkningar som bara är höftade för en så pass omfattande sak som en utlokalisering av en TV-ledning innebär. Jag är heller inte säker på att den nämnda siffran är helt korrekt. Herr talman! Däremot är det kanske något mer förvånande när Catarina Rönnung tar upp de ett par hundra miljoner som moderbolaget har över när de andra programbolagen har fått sina pengar och hävdar att dessa skulle användas. Jag tror att man skall se det i relation till att radiofonden den 1 juli förra året hade ett överskott på ca 25 milj.kr. I dag beräknas den ha ett underskott på ca 100 milj.kr. Man skulle alltså ha tagit 125 milj.kr. extra ur radiofonden medan man fortfarande skulle ha ett par hundra miljoner kronor i moderbolagets ägo som man inte gärna talar om. Jag ställer mig skeptisk till detta. Det enda konkreta och förnuftiga är att stödja reservationen, i vilken det klargörs att man skall göra objektiva bedömningar och att man sedan får se vad resultatet blir. Jag tror att det är riktigt. Catarina Rönnung har en fridfull läggning, och det tycker många av oss är mycket behagligt. Men det är nästan rörande när hon värnar om monopolet genom att uttrycka omtanke om dem som eventuellt skulle göra felsatsningar på en TV 3-kanal.